Herr talman! Jag hoppas själv att vi under de kommande åren liksom vi gjort i år och förra året skall kunna debattera Bromma flygplats framtid. I den riksdag som skall väljas kommer det säkerligen att finnas motståndare av Oskar Lindbergs typ till att Bromma flygplats verksamhet skall få fortsätta. Dessvärre tror jag inte att jag efter valet kommer att ha möjlighet att diskutera Bromma flygplats just med Oskar Lindkvist. Jag ber att få tacka för en intressant historisk exposé över bakgrunden till Bromma flygplats. Man skall dock ha klart för sig att det inte finns någon entydig opinion bland invånarna i området mot bevarandet av Bromma flygplats. Det finns uppgifter om motsatsen. Jag tror vidare att vi är överens om att man bör försöka minska olägenheterna i form av buller och miljöproblem på Bromma. Kraven på flyget på Bromma är också de facto hårdare än kraven på flygtrafik på andra håll, exempelvis på Arlanda. Regeringen har också stoppat ansökningar om utökad bl.a. utrikes trafik på Bromma. Det händer alltså en del saker också på den fronten. Något som förvånar mig litet är att socialdemokraterna rent allmänt säger att det är viktigt att flygtrafiken skall fungera i denna region, och indirekt därmed också i landet i övrigt, men samtidigt säger nej till en fortsatt verksamhet på Bromma. Då är den logiska frågan: Var skall den andra flygplatsen i Stockholmsregionen ligga? Det vore bra om Oskar Lindkvist kunde svara på det. Man kan också undra om det är utskottets och riksdagens sak att säga till den politiska majoriteten i Stockholm att man struntar i om den tycker att Bromma flygplats skall vara kvar. Det är upp till parterna i regionen att tycka till i denna fråga, och i dag vill man faktiskt förlänga avtalet för flygverksamheten på Bromma. Jag vill också i ett mer nationellt perspektiv säga, liksom jag gjorde tidigare, att Bromma eller i varje fall en andra flygplats i Stockholmsregionen är en förutsättning för fungerande konkurrens på det här området.
Herr talman! Det är alldeles riktigt, Jan Sandberg, att det finns en opinion för att behålla Bromma flygplats. Jag kan bara nämna att den har skiftat karaktär under årens lopp. Från början var Stockholm och för direktörer som ville resa till Stockholm. Det var inget folkflyg utan ett affärsflyg och ingenting annat. Om man utmanade direktörerna, med det stora stöd som de hade i de massmedier som då fanns, var man ganska djärv. Då stod en mycket bred opinion mot mycket starka ekonomiska intressen. Ganska symtomatiskt för detta, Jan Sandberg, är vad som inträffade den 10 november 1977, då Curt Kommunikationsdepartementet men den dåvarande kommunikationsministern Bo Turesson inte var där. De lämnade då över en handling om vad de tyckte om att Brommaflyget skulle vara kvar, försedd med en hjärtlig hälsning till kommunikationsministern. Det skrevs då om allt detta i Dagens Nyheter. Det är riktigt att opinionen i dag har fått en annan karaktär. Det finns i dag en opinion mot risken för att det kan bli en bebyggelse på Bromma flygfält. Jag erkänner att den debatten finns, men den opinion som finns för närvarande har en helt ny karaktär. Vi var vidare inne på valet och vad som kan ske efter detta. Före valet kommer naturligtvis de borgerliga i stadshuset, dvs. Folkpartiet, Moderaterna och Stockholmspartiet, att skynda sig att fatta beslut medan man ännu har majoritet. Jag och många med mig hoppas att det kommer en ny mandatsammansättning som leder till att ett annat beslut kommer att kunna fattas. Även om miljöfrågorna och miljöproblemen på Bromma behandlas på det sätt som sker, med hjälp av enstaka röster hit och dit, faller ändå huvudansvaret på den nuvarande regeringen, som har tillåtit att jettrafiken har återinförts på Bromma flygfält. Regeringen har här svikit genom att inte bry sig om det beslut som riksdagen fattade den 17
Herr talman! Att opinionsargumenten vad gäller Bromma har vänt beror enligt Oskar Lindkvist delvis på att det tidigare var direktörer som använde Bromma flygplats. Det var egentligen inte bara fråga om direktörer. Också ett och annat borgarråd som officiellt sade sig vara emot Bromma frekventerade Bromma ganska flitigt under denna period. Men det kan vi glömma. En av huvudfrågorna i denna debatt är vem som skall bestämma huruvida Bromma skall få vara kvar, vi här i riksdagen eller beslutsfattarna i regionen. Den borgerliga regeringens uppfattning är att detta, även om det är av nationellt intresse, i mycket stor utsträckning är en regional fråga. Vi har regionalt en majoritet för att bevara Bromma flygplats. Bromma flygplats, tycker jag att de skall kraftsamla på ett annat ställe än i Sveriges riksdag. Då skall man se till att lösa socialdemokraternas problem på detta område, som egentligen är att man inte har lyckats få invånarna i regionen att rösta på socialdemokraterna. Och det, herr talman, är inte riksdagens problem utan socialdemokraternas.

Herr talman! En såningsman gick ut för att så. Somt föll vid vägbanan och fåglarna kom och åt upp det. Varför nu denna bibliska berättelse i den här flygdebatten? Jag kom att tänka på den när jag läste trafikutskottets betänkande, mot bakgrund av att trafikutskottet för två veckor sedan besökte Västerbotten. Där såddes, som jag trodde, fruktbärande frön, av bl.a. förra ledamoten i trafikutskottet Görel Bohlin. Man beskrev mycket ingående konsekvenserna av att staten inte vidtar en samlad upphandling av Norrlandsflyget. Avregleringen har medfört stora problem vad gäller den olönsamma trafiken och de flyglinjer som har få trafikanter. Det är långa avstånd, och man är beroende av flyget, men det är inte kommersiellt intressant. Då har man konstaterat att om staten ville göra en samlad upphandling så finns förutsättningarna, tror man på goda grunder, att det skulle gå att lösa problemen utan större kostnader än i dag, när staten upphandlar bara en linje. En samlad upphandling skulle vara till båtnad för människorna i de här trakterna, som skulle få en mera uthållig flygtrafik, en flygtrafik med samordning av biljettpriserna och tidtabellerna, så att man kunde flyga från Vilhelmina till Kiruna till rimliga kostnader och inte som nu till kostnader som motsvarar en flygresa till New York. Det är ju detta det handlar om, och det har vi vid upprepade tillfällen försökt förklara i trafikutskottet, men majoriteten har styrt det hela ifrån sig. Jag upplevde att det fanns stor förståelse när flygföreträdare och regionföreträdare förklarade det här uppe i Västerbotten. Utskottet åkte tillbaka till Stockholm, och till min besvikelse säger majoriteten att den inte är beredd att nu göra någonting. Det är desto mera överraskande, eftersom man i debatten i höstas erinrade om att regeringen har för avsikt att i kommande budgetproposition redovisa sitt ställningstagande i de här frågorna och att det ställningstagandet bör avvaktas. Nu har utskottsmajoriteten kraftfullt avvaktat och konstaterat att regeringen gjorde ingenting åt det här. Då svarar utskottsmajoriteten bara att utskottet inte är berett att föreslå riksdagen att nu göra ett mer långtgående uttalande om statens ansvar. När skall detta uttalande komma? Regeringen sade faktiskt den 2 december 1993 att samhället har ett särskilt ansvar för att flygtrafiken kan bedrivas i Norrlands inland till orter som i många fall saknar tillfredsställande transportalternativ. Men det stannade vid ett uttalande. Det blev inga konkreta gärningar av det, och det är det som nu brådskar att få till stånd. Jag skulle vilja vädja till alla ledamöter som för sina hembygder är beroende av att staten gör insatser. Det handlar nu inte om att begära en massa pengar från staten, utan det handlar om en metod för att klara ett problem, och det borde man kunna komma överens om i den här kammaren. Det finns faktiskt möjlighet att rösta för reservation 1, som jag yrkar bifall till. Låt mig, herr talman, också säga ett par ord om Bromma, eftersom jag har ett visst förflutet i frågan. Den socialdemokratiska regeringen utarbetade en paketlösning som vi presenterade 1991. Det ingick tre komponenter i den: byggande av en tredje rullbana på Arlanda, utbyggnad av järnvägen till Arlanda och nedläggning av Bromma. Det fanns en tanke, en systematik i det här. Men sedan fick vi ett regimskifte, och då började regeringen med att riva sönder paketet, först genom att öppna Bromma för flygtrafik och minska underlaget på Arlanda. Och så fann man anledning att skjuta byggandet av tredje rullbanan framåt i tiden. Därmed minskade också intresset från dem som är berörda att bygga järnvägen till Arlanda. Man riskerar på det här sättet att slita sönder alla delarna i paketet, som var till gagn för en samordnad trafiklösning i Stockholmsregionen och framför allt kanske till gagn för miljön i området. Jag beklagar detta.

Herr talman! Jag vill börja med att instämma i vad Georg Andersson här har sagt om behovet av flyget i de glesare delarna av landet. Det är med anledning av det som jag också begärt ordet. I betänkandet och propositionen skrivs det i princip om Norrlands inland. Jag vill påpeka för kammarens ledamöter att det här behovet finns också i ett stort antal kommuner utanför det område som direkt är Norrlands inland. Vi har många glesa kommuner i landet som befinner sig i samma situation. Den problematiken har tagits upp i motioner, bl.a. problemen i norra Värmland, där kommuner som Torsby och Hagfors har satsat på att få sysselsättning med hjälp av att det finns flygplatser. De kommunerna löper en viss risk att hamna utanför det bidragssystem som nu föreslås, och det är utifrån det som motionerna har tillkommit. Nu har jag full förståelse för att utskottet och riksdagen inte preciserar exakt till vilka flygplatser bidraget skall gå. Jag skall också säga att det är väldigt positivt att bidraget har höjts från 15 till 30 miljoner. Men vad jag vill påpeka är att fördelningen av bidraget inte får beräknas bara utifrån hur stora förluster de här kommunala flygplatserna har. Om kommuner försöker få en optimal verksamhet på sina flygplatser -- det här fick delar av utskottet ta del av när vi var i Nordvärmland och lyssnade på flygplatschefen i Torsby -- får det inte vara så att man får bidrag bara utifrån förlustens storlek, utan också andra faktorer måste påverka, för annars finns det inget incitament för kommunerna att göra något för att få optimal verksamhet på sina flygplatser. Det finns därför anledning att de som nu kommer att få direktiv om att fördela medlen också har med de synpunkterna i bagaget. Herr talman! Jag begärde ordet också för att tala om hur viktigt det är för ett län som Värmland att det finns en stor regional flygplats i området. För många år sedan utdömde Koncessionsnämnden för miljöskydd flygplatsen i Karlstad. Det framgår också av betänkandetexten. Det har förts en uppslitande debatt om att det skall byggas en ny flygplats. Vi har kommit till det stadium att regeringen har givit tillstånd för en ny flygplats i Karlstad. Nu återstår finansieringsfrågan. Utskottsmajoriteten skriver i betänkandetexten att man under hand har hört att det finns pengar som via AMS eventuellt kan användas till den del av verksamheten som Luftfartsverket, Karlstads kommun och landstinget inte klarar att finansiera. Den delen skall eventuellt kunna komma från regeringen. Det är beklämmande att höra att uppvaktning efter uppvaktning besöker regeringen utan att få besked. Man får beskedet att det kanske kommer en viss summa. Jag tycker därför att det är på sin plats att det görs ett uttalande. De som under hand har hört att sådana medel skall utbetalas bör meddela dem som sitter på pengarna att behovet finns och att pengarna måste utbetalas. Herr talman! Värmland är i mycket stort behov av att det snabbt fattas beslut om finansieringen av flygplatsen i Karlstad.

Herr talman! Jag tillhör inte veteranerna i jordbruksutskottet, men under snart ett och ett halvt år som ledamot där har jag insett att burhönsens liv och leverne har ett intresse långt utanför utskottet, ett intresse som inte bara handlar om bra förhållanden för äggproduktion. Burhönsen har blivit något av en symbol för hur vi handskas med de levande varelser som förser oss med nödvändiga livsmedel. Livet för höns i en trång bur är på något sätt så tydligt onaturligt och olustigt för oss alla och så långt ifrån de hönsflockar som många av oss -- jag också -- hade springande fritt hemma på gården när vi växte upp, och som inte var större än att vi kunde ge hönorna egna namn. Det har under beredningen av det här ärendet kommit åtskilliga brev, skrivelser och telefonsamtal till utskottet. Inom utskottet har det gjorts upp promemorior, det har skett utfrågningar och uppvaktningar. Ofta har de som har hört av sig till oss på olika sätt varit förvånansvärt väl insatta i problemen. Jag tycker att vi i utskottet med gott samvete kan säga att vi har tagit frågan på allvar, och vi har också åstadkommit ett enigt betänkande. Däremot finns det ett särskilt yttrande, refererande till en sreservation till utbildningsutskottets betänkande 5, som jag senare kommer tillbaka till, beträffande de ekonomiska konsekvenserna av utskottets resonemang. Mot bakgrund av vad jag inledningsvis sade tror jag, herr talman, att vi hade en majoritet av det svenska folket med oss när vi beslutade att äggproduktion efter 1998 skall ske utan trånga burar. Jag tror också att vi har ett brett folkligt stöd när vi nu slår fast att det här beslutet fortfarande skall gälla, samtidigt som vi påpekar att vi vill ha kvar en svensk äggproduktion av ungefär samma omfattning som nu. Ingenting är ju vunnet om vi fortsätter att äta burhönsägg fast de produceras utanför vårt lands gränser. Kritik kan riktas åt olika håll för att det forskningsoch utvecklingsarbete med nya metoder som måste till för att ersätta de nuvarande burarna inte kom i gång i tid. Det är olyckligt, särskilt som det tar tid att ställa om systemen. Det handlar inte bara om att slänga ut burar och bygga nya fjäderfästallar, en omställning som kan vara nog så svår, inte minst ekonomiskt. Vi har också sett att hönsens uppväxtförhållanden har en betydelse för deras beteende som vuxna djur. Det kan alltså handla om andra uppfödningsmetoder och kanske andra raser, och sådant tar faktiskt ett par hönsgenerationer att få fram. Skall man också hinna få en utvärdering är det alltså nödvändigt att vara ute i tid. Det är, herr talman, bakgrunden till vårt förslag om utökade medel till forskning, en fråga som vi alltså inte behandlar i det här betänkandet men som är oupplösligt förknippat med detsamma. Socialdemokraterna i jordbruksutskottet har fört fram frågan om arbetsmiljön i fjäderfästallarna, om behovet av utbildning och information till verksamma inom branschen, både ägare och anställda, samt om läkemedelsindustrins särskilda behov av friska och oförorenade ägg. Vi är mycket nöjda med att vi som ett enigt utskott på de här områdena står bakom uttryck som vi är fullt till freds med, och vi har inte funnit någon anledning att reservera oss mot det. Eniga har vi också blivit om motionskrav från både oss och Folkpartiet om årliga redovisningar av utvecklingen av omställningsarbetet. Vi vill inte på nytt hamna i den situation att utvecklingen inte fortskrider på det sätt vi vill och att vi som beslutsfattare här i riksdagen inte är helt införstådda med det. Regeringen föreslår en kontrollstation först 1997, och vi är helt överens i utskottet om att det är alldeles för sent. Vi vill ha en årlig redovisning, med början redan den här hösten. Med vad jag nu har sagt, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter i jordbruksutskottets betänkande. Jag vill också passa på att göra litet reklam för betänkandet. Jag tycker nämligen att det är en utmärkt bra skrift, och om man är intresserad av burhönsen och vår äggproduktion kan man faktiskt få ut mycket matnyttigt ur betänkandet.

Herr talman! I det underlag som ligger för beslut på riksdagens bord i dag om alternativ till burhållning av värphöns har Ny demokratis idéer i allt väsentligt beaktats. Jag tänker då på definitionen av bur. Vi anser att man vidare bör utreda stora burars föroch nackdelar i förhållande till modellen med frigående höns. Vidare anser Ny demokrati att avstämningen av läget är viktig, eftersom vi förhoppningsvis kommer med i EU, och då förändras våra förutsättningar. Vi måste värna om den svenska äggproduktionen genom att förändra regler och produktionsmetoder i samklang med våra grannländer, så att vi får konkurrens på lika villkor. Efterfrågan på ägg som producerats i frigående besättningar har redan ökat så mycket att en del affärskedjor på vissa platser inte kan tillfredsställa kundernas behov. I det sammanhanget vill jag påtala ett hinder för övergången till frigående besättningar genom att ta ett exempel. En näringsidkare och tillika medlem i LRF har nekats kredit i Föreningsbanken för att bygga ett hönshus för en frigående besättning om ett par tusen höns -- detta trots att personen i fråga har en bra lönsamhetskalkyl med Konsum som blivande kund. Föreningsbanken anser att det är ''en osäker satsning''. Föreningsbanken och negativt till förändringen på detta område, har ett finger med i spelet! Vi vet också att Jordbrukskooperationens företag Om något i denna tanke om indirekt påverkan för att skydda egna intressen har ett uns av sanning i sig är reformen dödsdömd. Man kan då ifrågasätta Ny demokrati anser att regeringen bör hålla ett öga på utvecklingen, så att våra värsta farhågor inte blir verklighet. Ny demokrati är emot selektiva stödåtgärder vid omställningen, då vi anser att de kan snedvrida konkurrensen och mest förefaller likna ett stöd till egenintresset. Det bästa stödet vid omställningen och i all företagssatsning är en fungerande kreditmarknad med låg ränta. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr jordbruksminister! Jag tycker, precis som Ulla Pettersson, att det är glädjande att jordbruksutskottet har kunnat ena sig kring en gemensam bedömning av hur övergången från äggproduktion i konventionella burar till alternativa system skall gå till. Sverige är ett föregångsland när det gäller äggkvalitet och djurhälsa. Vi har varit mycket framgångsrika med olika program för att förhindra salmonella och den s.k. Newcastle-sjukan. Vi har vidare varit mycket restriktiva med medicinering, vilket har visat sig vara mycket klokt. I Holland har man tillåtit användning av stora mängder antibiotika inom animalieproduktionen. I talar forskare om att landet är på väg mot en medicinsk katastrof. 92 % av salmonellabakterierna är resistenta mot antibiotika i Holland i dag. Motsvarande siffra för Sverige är 6 %, vilket fått forskare hos oss att föreslå en än mer restriktiv användning. Vi bör ägna denna fråga stor uppmärksamhet. Det är mycket tillfredsställande att kunna konstatera att vi i EU-förhandlingarna har fått igenom våra krav på djurhälsa och äggkvalitet. Sverige är också ett föregångsland genom ambitionen att öka våra djurs möjlighet till ett naturligt beteende. Portalparagrafen i djurskyddslagen från 1988, som riksdagen antog med stor enighet, visar på detta. Som en konsekvens av djurskyddslagen fattades då också av riksdagen beslutet att nuvarande bursystem för äggproduktion skall avvecklas. Det råder fortfarande -- vilket framgår av det betänkande som vi nu behandlar -- enighet om att så skall ske. Upphovet till dagens betänkande är, som Ulla 1993, varvid Jordbruksverket utvärderade hur långt forskningen och de praktiska försöken har kommit när det gäller alternativ till bursystem. Denna utvärdering har fungerat som en väckarklocka -- problemen med de alternativa systemen är betydligt större än man tidigare räknat med. Jordbruksverket har därför föreslagit att det år då förbudet mot nuvarande bursystem skall träda i kraft flyttas från föreslagna 1999 till en tidpunkt längre fram. Regeringen och jordbruksutskottet har dock velat avvakta härmed, och utskottet har föreslagit att regeringen i fortsättningen skall återkomma varje år med en lägesrapport. Om riksdagen biträder detta förslag innebär det att vi redan i höst får en rapport om den fortsatta utvecklingen. Inför övergången till alternativ till bursystemen lade riksdagen redan 1988 fast att den inte får innebära att djurhälsan eller arbetsmiljön försämras, att medicineringen ökar eller att näbbtrimning tillåts. Utöver dessa krav slår jordbruksutskottet i detta betänkande fast att övergången till alternativa system inte heller får leda till att den svenska äggproduktionen slås ut. Detta är enligt min uppfattning viktigt, eftersom alternativet annars blir importägg av sämre kvalitet, producerade i bursystem som i regel är sämre för djuren än våra nuvarande bursystem. I detta sammanhang bör det uppmärksammas hur viktig äggnäringen är för vårt land. Den sysselsätter i dag på hel och deltid över 4 000 personer. Värdet i producentledet uppgår till ca 1 miljard kronor per år, och i fodret ingår spannmål från ca 50 000 ha åkermark. Till detta skall vi lägga den svenska livsmedelsindustrins ökande behov av ägg av hög kvalitet, som också Ulla Pettersson var inne på. I dag motsvarar behovet ca 6 % av den svenska äggproduktionen, men det förädlade värdet i form av i första hand näringslösningar, där Sverige är världsledande, uppgår även det till ca 1 miljard kronor, och huvuddelen av produktionen går på export. Oavsett om Sverige blir medlem i EU eller inte betyder de nyligen avslutade GATT förhandlingarna att vår livsmedelsindustri i framtiden kommer att utsättas för internationell konkurrens. Nu har vi i och för sig rätt att kompensera våra producenter för den merkostnad som våra miljöoch djurskyddslagar åstadkommer. Men vi är alla i detta hus medvetna om att staten inte kommer att ha råd att satsa budgetmedel på livsmedelsområdet. Vi har ju också en gemensam ambition att fullt ut marknadsanpassa all livsmedelsproduktion. På sikt tror jag att den svenska synen på behandlingen av våra djur kommer att få internationellt genomslag, och då kommer skillnader i produktionskostnader att jämnas ut. Vi vet också att konsumenter är beredda att betala mer för en djurvänlig livsmedelsproduktion. Vad vi i dag inte tillförlitligt vet är hur stor denna grupp konsumenter är och hur mycket mer man är beredd att betala. Undersökningar har nu startats på detta område. Vi måste därför anstränga oss så att alternativen till nuvarande bursystem blir så rationella som möjligt. Även om Jordbruksverkets rapport, som jag tidigare berörde, pekade på stora problem med bl.a. kannibalism och fjäderplockning, så finns det också ljusglimtar. Jag blev i måndags uppringd av en producent som jag känner sedan gammalt. Han hade nu avslutat två parallella omgångar med 2 000 golvhöns utan att ha fått några större problem med just kannibalism och fjäderplockning. Men för att lyckas med detta i stora hönsbesättningar kan man, enligt min talesman, inte ha fönster och dagljus i produktionslokalen, vilket vi önskar, utan man måste ha svagare, artificiellt ljus. Jag ser med stort intresse fram emot att få besöka hans anläggning i påskveckan. Det händer mycket på området just nu. Med den lägesrapport som vi väntar hösten 1994 får riksdagen ett bättre beslutsunderlag för den framtida uppläggningen av svensk äggproduktion.

Herr talman! Det betänkande som kammaren nu behandlar är en uppföljning av det beslut som riksdagen fattade 1988 angående en ny djurskyddslag. Lagen gällde de grundläggande bestämmelserna om djurskyddet. När det gäller husdjursskötseln ställdes det särskilda krav på att djuren skall hållas och skötas i en god djurmiljö på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Människan har sedan urminnes tider varit beroende av att hålla husdjur, och medvetenheten om att dessa djur behöver skyddas och vårdas väl är lika gammal som husdjursskötseln. Lantbrukare som sysslar med djurproduktion är starkt medvetna om att djurens skötsel och vård är avgörande för att god produktion och lönsamhet skall kunna uppnås. Därför har gamla, trånga, mörka och ohygieniska stall steg för steg försvunnit och ersatts av ljusa, lättskötta och dragfria utrymmen. Vårt land ligger i frontlinjen då det gäller god djurskötsel. Därför är det mycket viktigt att stora och genomgripande förändringar sker på ett sådant sätt att redan förhållandevis goda lösningar inte slås ut och ersätts med andra som ännu inte -- trots stora ansträngningar -- uppfyller de krav som har ställts. Detta gäller i hög grad förhållandena inom svensk äggproduktion. Den bedrivs ännu i mycket hög grad i bursystem. Att äggproduktionen i så stor utsträckning bedrivs i bursystem beror helt och hållet på samhällets krav på effektiv produktion och låga livsmedelspriser. Denna produktionsform slog igenom under 1960 talet, och man kan utan tvivel konstatera att djurhälsan, äggkvaliteten och arbetsmiljön förbättrades med dessa system. Djurens produktionsförmåga är mycket god, varför man knappast kan påstå att hönsen far illa. Även om vi i Sverige har färre höns per bur än vad man har i omvärlden har det länge funnits en strävan att förbättra systemen. Det har också skett. Under övergångstiden skulle forskning och försök bedrivas i syfte att få fram acceptabla alternativa system för äggproduktionen. Jordbruksutskottet och riksdagen ställde vid beslutstillfället 1988 upp fyra viktiga krav på de nya systemen. Djurhälsan och arbetsmiljön fick inte försämras. Medicineringen fick inte öka, och näbbtrimning för att hindra hackskador skulle inte tillåtas. Mot bakgrund av dessa krav har nu resultaten från en s.k. kontrollstation hösten 1993 Utskottet har också vid en offentlig utfrågning fått bred information om hur forskning och försök utfallit och om hur resultaten har uppfattats på olika håll. Herr talman! Det kan konstateras att de framsteg som man hade hoppats på ännu inte har gjorts. Man kan därför oroligt ställa sig frågan: Klarar man av uppgiften inom den tid och med de målsättningar som avsågs från början? fr.o.m. det att nya godkända system för inhysning av värphöns kommit fram tar det nämligen upp till tre fyra år innan en omläggning praktiskt kan fullföljas. Det är ofrånkomligt. Det krävs nya byggnader, inredningar och även djur som passar in i systemen. Det är fråga om mycket stora investeringar. Samhället eller staten kan rimligen inte heller begära att enskilda procucenter skall satsa på mycket dyra investeringar innan man praktiskt har sett inhysningssystem som fungerar säkert och garanterat i enlighet med de ställda kraven. Det är också angeläget att svensk produktion -- som hygieniskt och hälsomässigt ligger på en mycket hög nivå -- inte slås ut på ett sådant sätt att konsumenterna blir beroende av importägg från höns som lever i system som är väsentligt sämre än de nuvarande svenska systemen. Det har ställts krav från näringens sida på en förskjutning av ikraftträdandet. Jordbruksverket har också efter sin utvärdering föreslagit detta. Regeringen och jordbruksutskottet har dock inte valt att ändra tiden för ikraftträdandet av burhönsförbudet. I stället har årliga kontrollstationer med lägeskontroll lagts in i syfte att följa den fortsatta utvecklingen. Därmed skapas en möjlighet att göra korrigeringar om det visar sig nödvändigt. Utskottet har också starkt understrukit att beslutet om avveckling av burhönssystemet inte får innebära att svensk äggproduktion slås ut och ersätts med ägg som är producerade i andra länders bursystem. Vidare anser utskottet att det är viktigt att forskningen rörande alternativ till nuvarande bursystem blir så mångsidig som möjligt. Detta innebär att även modifierade typer av bursystem kan bli aktuella om de bedöms kunna uppfylla kraven ur arbetsmiljö och djurskyddssynpunkt. Herr talman! Då beslutet om burhönsförbud fattades 1988 i denna kammare reserverade vi moderater oss, just för att de nya systemen för äggproduktion skulle uppfylla mycket bestämda villkor. T.ex. fick miljön för hönsen inte försämras. De nya systemen fick inte innebära att antibiotika generellt måste användas i fodret. Avnäbbning fick inte ske. Den hygieniska kvaliteten fick inte försämras. Dessutom fick inte arbetsmiljön bli lidande. Herr talman! Målen har ännu inte kunnat uppnås, men det betänkande som vi nu behandlar innefattar nya förutsättningar och tillägg som vi ställer oss bakom. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet.

Herr talman! Äggproduktionen i Sverige behöver omprövas. De tidigare godtagna produktionsmetoderna utsätts nu för en genomgående granskning och omprövning. Djuren skall hållas och skötas i en djurmiljö som ger dem god hälsa och möjlighet att bete sig naturligt. Forskning och försök kring alternativ till burhållning av värphöns ingår som en del i denna förändringsprocess. Det finns dessutom kreativa enskilda producenter som gör försök, eftersom de räknar med att denna förändring kommer att komma till stånd via en lagstiftning. Jag vill här uppmärksamma några erfarenheter som en enskild producent har delgivit mig. När det gäller värphöns måste man vara klar över att en hel kedja måste följa när systemen byts ut. Det innebär att uppfödningen, om burhönsmetoden skall frångås, måste ske genom att kycklingarna är frigående. De måste alltså kontinuerligt vara frigående. Uppfödaren av kycklingar måste ha samma inställning som producenten. En fri blivande värphöna kan utvecklas fritt. Den kan sandbada, plocka och sköta om sin egen fjäderskrud. En värphönas dag ser ut så att den fem timmar efter det att ljuset har tänts börjar värpa ett ägg. På eftermiddagen förbereder sig hönan för nästa dags värpning. Då är halm och sandbad viktiga komponenter för att göra hönsfågelns inpräglade beteende möjligt. Den dagliga tillsynen av värphönsen kräver tid, och det är där man får en förändrad kostnadsbild. Den blir dock inte så stor i praktiken som det har angetts i betänkandet. Den producent jag har talat med säger att 2:50 kr per kilo räcker. Han har också uppnått att antalet fellagda ägg efter ett tag har minskat till 3--4 %. Han har således fått ett mycket bra resultat. Denne producent anser också att den frihet som han har gett värphönsen medför att hönsen får mer motion. Han har naturligtvis också konstaterat att hönsen får ett större energibehov. Samtidigt har han uppnått en avkastning på 91--92 %. Äggen är tyngre, och kvaliteten på skalen är högre. Han har fått fram ett högkvalitativt ägg genom sin produktion. Han anser att frigående höns blir glada värphöns. Han arbetar också efter principen att förändra foderstaten för att uppnå det absolut bästa resultatet. Vi talar här om produktion i mindre anläggningar. Enligt hans bedöming kan man ha i storleksordningen 10 000 värphöns i dessa anläggningar. Därigenom får vi en närproduktion och en högkvalitativ produkt. På sikt får vi fler anläggningar. Vi får färskare ägg om vi kan genomföra den här reformen fullt ut. Jag tror, precis som Bengt Rosén, att det på sikt kommer att finnas frigående höns i hela Europa. Vi är på det klara med problemen med salmonella i Tyskland. Vi har diskuterat det tidigare i kammaren. Om vi får en produkt med betydligt högre kvalitet så blir vi också intressanta som förebilder och kanske som exportörer under en period. Detta medför att vi kan få en viss utökning av arbetsmarknaden. Detta ger helt enkelt fler arbetstillfällen på vissa områden där det annars inte skulle vara möjligt. De som skall arbeta med denna verksamhet behöver dock mycket utbildning. Det är ingen lätt sak. Man måste ha ett öga för produktion av ägg, som den producent som jag har diskuterat med uttryckte det. Dessutom måste man utveckla en foderstat som passar. Det är viktigt att vi får bra produkter och konkurrens på lika villkor. Jag tror att vi kan skapa en nisch för vår produktion med hög kvalitet på ägg.

Herr talman! Låt mig inledningsvis säga att jag står bakom den djurskyddslag som Sveriges riksdag har stiftat. Jag tycker att det är en bra lag och att vi skall om värna om den lagstiftning som vi har. Jag har dock inte haft samma syn på tillämpningen av djurskyddslagen som jordbruksministern, som nu är närvarande i kammaren. Vi har fört diskussioner om bl.a. kodressörer och betesdispenser. Förra året hade jag en motion angående lagens tillämpning på burhöns. Både i den föregående och i den nuvarande förordningen förbjuds burar. Enligt mitt sätt att se det har det varit olyckligt. Det har hämmat forskningen om alternativa system till golvsystemet. I förordningen sägs således att man inte får använda burar. Men hur definieras egentligen en bur? Vilken storlek har den och hur skall den se ut? Om vi hade släppt den svårtolkade förordningen tror jag att vi i dag hade kommit längre med alternativ till de konventionella burar som vi inte vill ha i framtiden. Jag vill inte heller ha sådana burar. Nu har vi i alla fall kommit så långt att ett enigt jorbruksutskott öppnar vägen även för forskning om alternativa bursystem, där man följer djurskyddslagens intentioner om hönsens naturliga beteende. Det finns möjligheter till reden, sittpinnar, sandbad m.m. i begränsad form i bur. Jag tycker att det är synd att vi inte forskade vidare på det här området tidigare. Det här kommer att bli ett problem för många producenter. För en vecka sedan var jag i Småland och besökte Bredaryd. Det är ett ungt par. De är duktiga äggproducenter. De har tagit över Anders familjegård och gjorde ny inredning 1982. Deras anläggning börjar nu bli gammal och försliten. Normalt skall sådana här anläggningar bytas ut efter tio femton år. Så många år har gått nu. De frågade mig hur de skall göra. De kan inte använda sin buranläggning längre. De får inte sätta in nya burar, eftersom burförbudet inträder 1998. År 1999 får det inte längre finnas burar. Jag hade svårt att svara på deras fråga om vad de skulle göra. Alternativet för dem är att fortsätta fram till 1999 och att då upphöra med sin produktion. De vill inte fortsätta med lösgående golvhöns, eftersom de inte tror på det systemet. De säger att de har sett alltför mycket avarter i det systemet. Det var svårt för dem att hitta någon annan utväg. Om jordbruksutskottet hade gått på Jordbruksverkets linje att man skall avvakta med förbudet till år 2004 så skulle den här familjen nu ha kunnat sätta in bättre och modernare burar. Sedan skulle de kunna använda de nya systemen som skulle ha forskats fram. Jag tror att det hade varit en bra väg att gå. Jag ställer också upp bakom jordbruksutskottets förslag. Det finns en utväg. I höst skall riksdagen ta ställning i frågan efter det att utvecklingen i forskningen har följts upp. Men då förväntar jag mig att riksdagen också tar ställning, dvs. att riksdagen klart uttalar att forskningen inte har kommit så långt att ett förbud kan införas 1999. Tidpunkten kanske behöver skjutas framåt något så att alternativa system kan utvecklas. Jag tror inte att det kommer att bli fråga om golvsystem i framtiden. Jag tror att även acceptabla system kommer att forskas fram för burar. Men det får visa sig om detta är en framkomlig väg. Jordbruksutskottet har öppnat dörrar för alternativ. Jag hoppas och förväntar mig att riksdagen vågar fatta detta beslut. Jag tycker att det ibland inte finns tillräckligt med politiskt mod. Det har varit stora opinionsyttringar mot burhönssystemet utan att sakkunskapen har varit så stor. Jag tycker även att jordbruksministern i vissa fall har varit litet väl försiktig i sina bedömningar och kunde ha gått litet hårdare fram. Jag sade redan inledningsvis att jag står på djurens sida. Jag tror på en lagstiftning om att främja djurens hälsa. Men det är inte alltid som tillämpningen blir så. Lägeskontrollen som har aviserats till 1997 är enligt mitt sätt att se alltför sent påkommen. Vi kan inte genomföra förändringar under tiden fram till 1999. Det är bra att jordbruksutskottet har tagit initiativ till denna utvärdering.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

Herr talman! Nu har jag hört två moderater säga att del stöder förslaget. Men samtidigt säger ni att man skall tänka sig för inför framtiden. Vid varje avstämning skall man väga dessa frågor tungt för att se om det går att riva upp beslutet. Är inte den signal ni sänder ut till alla som tvekar om vad de skall göra att ni kommer att riva upp beslutet? Därför behöver de inte göra någon omställning. Jag tycker att det är märkligt att man talar så. Är det fråga om att härmed vara nödd och tvungen att hålla med för att hålla ihop regeringen? Jag tycker att det är en mycket olustig situation. Jag tycker att ni skall förklara ert ställningstagande.
Herr talman! Ingvar Eriksson har talat för den moderata inställningen, och jag har talat för min inställning i det här fallet. Min personliga uppfattning är att i realiteten kommer det att finnas både golvsystem och andra alternativ. Max Montalvo kan själv tänka sig vilka signaler som ges. Jag tycker att det är bra om vi får fram system som gagnar djurens hälsa. Det är det vi är ute efter. Det är inte fråga om att omsätta andra värderingar på system som är mer estetiska. Vi inbillar oss att djuren går ute på backen och pickar. Men så är inte verkligheten. Verkligheten i golvsystemet i dag är rätt förskräcklig. Jag har sett mer eller mindre nakna hönor som hackar på varandra och som är i dåligt skick. Men jag tror att med hjälp av forskning kommer det att utvecklas nya golvsystem som kan bli bra alternativ. Det kanske t.o.m. kan bli det förhärskande alternativet. Men framför allt gäller hela frågan djurens hälsa. Men om djuren mår bättre i andra system, t.ex. med förbättrade burar, hur de än ser ut, skall de systemen kunna användas. Det skall finnas alternativ.
Herr talman! Jag håller fullkomligt med om dessa detaljer. Men jag menar att ert ställningstagande innebär att beslutet blir meningslöst. Jag reagerar mot det. Ingen kommer att ställa om sin produktion när dessa signaler ges.
Herr talman! Intentionerna är naturligtvis att vi skall ha en bra djurhälsa. Det är det viktigaste. Forskningen får avgöra om det skall ske på det ena eller det andra sättet. Det är sakkunskapen som skall avgöra vad som är bäst för djurens hälsa. Min personliga uppfattning är att vi kommer att i framtiden se båda typer av system. Vi kommer att se både burhönssystem och bra system för golvhöns. Vi skall kunna garantera konsumenterna bra kvalitet på äggen, och vi skall ha en inhemsk produktion. Vi skall inte behöva importera ägg som vi vet är av sämre kvalitet och värps av hönor som föds upp i förhållanden som vi ogillar.

Herr talman! Efter att ha diskuterat folkets rökvanor och hönsens naturliga beteende m.m. är vi nu framme vid politikernas olater, nämligen partistödet. Denna fråga borde vara en öm tå i kammaren, och det är kanske därför ingen befinner sig här nu. Vad vet jag. Jag kan inte förstå hur svenska politiker ens kan försöka att låta bli att minska partistödet, nu när det dras ned på allting annat. Jag talar inte om den utomordentligt marginella minskningen om 14 miljoner kronor som det nu skall fattas beslut om. Vi vet att totalposten är ungefär 2 000 miljoner kronor. Man kan verkligen fråga sig hur man skall klara dialogen med sina väljare. Det kallas ju för det. Alla har ju en dialog med sina väljare, utan att för den skull föregå med gott exempel. Men politikerna är säkra i denna fråga. De vet att de får sitt stöd. Det är ju de själva som avgör att de skall få pengarna. Därför får de pengarna. Om någon timma fylls denna kammare och besluten ''knappas igenom''. Så går det till. Låt oss titta litet närmare på denna fråga, bl.a. på organisationsstödet. Partistödet utgör en del av detta. Låt oss titta på det fusk som bedrivs. Vi kan verkligen fråga oss vad det är som pågår. Vi vet att politiska ungdomsorganisationer direkt förknippade med de partier som sitter i den här riksdagen har sysslat med oegentligheter. Frågan är i vilken omfattning, och frågan är vem de har stulit från. Är det av varandra eller av andra -- som om det skulle vara viktigt? Man kan fråga sig vad det är i detta som berör politikens och politikernas egna villkor. Var finns åtgärderna, påföljderna och straffen? Låt oss tänka oss att Sveriges pensionärer skulle agera på samma sätt som politikerna, dvs. sätta sina egna villkor och besluta om sänkningar eller ej av pensionerna -- och dessutom förbjuda insyn. Det är givetvis orimligt. Man vill inte diskutera de här frågorna i kammaren. Det gäller från vänster till höger -- när det finns folk i den. Vad är skälet? Skälet är att man i alla partier undrar vem som vinner på att man river i det hela. Det är ingen här inne som vinner på det. Men det finns andra som gör det -- de kallas för svenska folket. Svenska folket vinner på att dess egna politiker visar omdöme och granskar sig själva. De drygt 100 miljoner som det statliga partistödet är uppe i utgör en del av en total kostnad på ca 2 000 miljoner kronor, alltså 2 miljarder. Det har vi fått utrett för oss. Det betalar svenskarna till sina politiker, som tackar genom att behandla folket som om det vore underordnat, när det i själva verket är tvärtom. De som arbetar här inne, och även de här inne som inte arbetar men som borde göra det, har folket som arbetsgivare. De är avlönade av folket. Det rena partistödet uppgår till drygt 700 miljoner, enligt den utredning som har presenterats. Därutöver går 1 300 miljoner kronor till arvoden och löner. Blotta misstanken om att de här 700 miljonerna -- det är folket som betalar vartenda öre -- inte behövs, inte används till folkets bästa eller skulle myglas bort, borde vara nog för att en ansvarig riksdag skulle agera och införa nya regler för partistödet. Det borde vara tillräckligt för att man skulle analysera partistödet långt, fem år, tillbaka i tiden och se vad det har använts till. Det borde undersökas hur stora belopp som inte redovisas i räkenskaperna. Vi borde sänka stödet ordentligt och införa total insyn. I andra demokratier, där man bevisligen tar begreppet demokrati högtidligare än i Sverige, finns det ingen verksamhet som man synar noggrannare än just den politiska. Men det vill inte vi politiker göra här, eftersom det är vi själva som bestämmer. Det är inte trevligt om det rotas i våra papper. Vad är det som säger att Sveriges politiker är bäst och hederligast i världen? Alla av oss som kan läsa eller lyssnar på radio eller TV får reda på politiska skandaler i andra länder. Vi förfasar oss över dem och tror inte att sådant händer här. Det är möjligt att det inte gör det, men i så fall skall man väl upp till bevis. Vad tjänar Sveriges hederliga politiker på att inte ta upp den här frågan och göra den till en stor fråga? De borde visa att de verkligen föregår med gott exempel när det gäller att spara på pengarna, reducera beloppen som går till partierna och öka insynen. Den här frågan kan synas som en mindre fråga därför att det finns större frågor räknat i miljoner och miljarder. Men om man ser på saken moraliskt och ur den politiska moralens synpunkt kan man konstatera att det inte finns någon större fråga. Det är väl därför som det inte heller finns någon annan talare än jag uppskriven på talarlistan under den här punkten. Det är bedrövligt. Jag hoppas verkligen att debatten kommer i gång. Jag lovar er att den här kritiken kommer att återkomma vare sig ni sitter härinne nu, någon annanstans eller läser i protokollet. Detta är en av de frågor som Sveriges politiker aldrig kommer undan. Frågan är om politikerna skall ta initiativet eller om folket skall göra det och avkräva räkenskaper, protestera och på det viset tvinga fram en sänkning av partistödet. Det vore väl en nesa om något. Det här är som ett flugpapper som Ny demokrati har strött ut över det svenska samhället och de svenska politikerna och som klibbar fast litet här och var. Ni kommer inte att bli av med frågan. Det kan jag garantera. Folk kommer att vakna upp. Med detta vill jag yrka bifall till Ny demokratis reservation i konstitutionsutskottets betänkande

Herr talman! Låt mig konstatera att det sedan länge råder stor enighet i riksdagen om stöd till de politiska partierna. Det finns en reservant i utskottet. Man blir inte särskilt imponerad av den argumentering som Ny demokrati har i sin reservation. Jag tycker inte heller att den argumentering som Ian Wachtmeister har framfört här i riksdagens talarstol har förändrat det omdöme som jag nyss gjorde när det gällde reservationen. I själva verket spelar Ian Wachtmeister upp samma vals som Harriet Colliander för ganska precis ett år sedan, här i kammaren, när det gällde partistödet. Jag vill gärna understryka att ett väl avvägt stöd till de politiska partierna är både nödvändigt och nyttigt för demokratin. Demokrati, Ian Wachtmeister, måste faktiskt få kosta pengar. Man borde beklaga att det inte förs en ekonomisk politik i Sverige, som gör det möjligt att ge ytterligare information till partierna för att de skall kunna tala om för medborgarna vad politiken innehåller. Jag skulle gärna se att vi återfick en situation där det var möjligt att satsa mer på politisk information än vad som tydligen anses möjligt i dag. Ett oförändrat stöd till de politiska partierna hade inte på något sätt varit orimligt. Ny demokratis reservation har faktiskt ganska stora brister när det gäller argumenteringen. Det sägs i reservationen t.ex. att maktstrukturen växer fast genom det partistöd som nu utgår och att dynamik försvåras. Det står vidare att nya opinioner har svårt att få genomslag. Men, Ian Wachtmeister, i verkligheten förhåller det sig inte så. Vi har t.ex. bara för någon tid sedan sett hur ett nytt politiskt parti kom in i riksdagen. Ny demokrati kom in i riksdagen trots att vi har ett partistöd. Om Ian Wachtmeisters argumentering vore riktig skulle det tala för att det inte skulle vara möjligt. Det finns ytterligare ett parti som har tagit plats här i riksdagen. Om man ser på det lokala området, där det också satsas pengar, kan man se exakt samma bild. Nya partier har kommit in i fullmäktige och även i ett och annat landsting. Det finns alltså ingenting som tyder på att stödet till partierna, för att de skall driva politisk verksamhet bland medborgarna och på det sättet fördjupa demokratin på något sätt skulle leda till att man cementerar det politiska livet i ett samhälle. Jag tycker tvärtom att om man håller sig till realiteterna finns det mycket som talar för motsatsen. Jag är inte förvånad över att Ian Wachtmeister argumenterar som han gör på det här området. Detta är ju inte det enda område där han är tveksam till att man skall satsa pengar för en stärkt demokrati. Jag har fört debatt med Ian Wachtmeister här tidigare. Den gången gällde det dagspressen. Han har ju samma grundläggande syn där. Det visar att han har en ganska bristande förståelse för den fria åsiktsbildningen. Att Ny demokrati intar den ståndpunkten är väl känt. Till sist, herr talman, vill jag ta upp redovisningen av partiernas ekonomi. I mitt eget parti är vi mycket öppna när det gäller redovisningen av på vilket sätt vi använder våra pengar. Vi har absolut ingenting emot en diskussion i de här frågorna. Vi vill inte komma undan på någon punkt i det avseendet. Det är bra att de här frågorna har väckts. Vi skall gärna från vårt håll vara med i den diskussionen. Vi får se varthän det leder. Jag vill understryka att jag har upplevt att de flesta partier här i riksdagen inte på något sätt missbrukar de pengar som de har till sitt förfogande genom partistödet. Jag vill yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan.

Herr talman! Kurt Ove Johansson sade att han inte var förvånad över vad han hörde mig säga. Jag är inte heller särskilt förvånad över vad han sade. Låt mig fastslå att problemet ligger kvar. I Sveriges riksdag finns det en beklämmande stor majoritet som anser att det är helt okej att ösa pengar över sig själv. Man tycker också att demokratin befrämjas av att tidningar och andra får presstöd från politiker, dvs. att politiker på det sättet påverkar press och medier. Det är ett skumögt resonemang, och det är beklagligt. Vi har fått höra det omigen. Kurt Ove Johansson säger att demokratin får kosta. Det låter tjusigt. Vad får då demokratin kosta? Partistödet borde ju öka om man tror att detta är demokratin. Det är det väl inte. Jämför med hur det är i övrigt! Vi har dragit ner på allt möjligt, och ändå går Sverige med en rasande stor förlust. Vi kommer att få dra ner på mera. Ta arbetslösheten! Man gick med på att sänka ersättningen till 80 %. Det är fullständigt häpnadsväckande att man då inte skär kraftigare och föregår med gott exempel vad gäller de egna omkostnaderna. Det talas om att det behövs mera pengar för information. Det finns ingen bättre information än att de som tar emot stödet öppet redovisar hur de har använt varenda krona. Vad bevisar det? Jo, det bevisar att vi var bra fighters, att vi tog stora ekonomiska risker m.m. Men det säger väl ingenting om det var särskilt rättvist att andra partier fick 130 miljoner kronor att använda för att slåss mot oss, och att det skulle vara någonting som vi står efter i fortsättningen. Jag tycker till sist att den här debatten är bra -- jag välkomnar den. Det är bra, herr talman, om man även från riksdagens sida tar ett initiativ -- i annat fall kommer bl.a. jag att se till att debatten förs utanför riksdagen. Jag anser fortfarande att alltihop är en stor skandal.
Herr talman! Jag vill göra Ian Wachtmeister uppmärksam på att partistödet skärs ned med 10 % i det förslag som vi nu diskuterar. Det är synd att det måste ske, men motiveringen är ju Sveriges svaga ekonomi. Jag skulle gärna ha sett att det hade förts en ekonomisk politik i Sverige som hade gjort det möjligt att snarare öka stödet. Det finns helt uppenbart ett stort informationsbehov i det svenska samhället. Alla som jobbar med politisk verksamhet -- jag tror att Ian Wachtmeister är beredd att ge mig rätt i det -- inser att det kostar väldigt mycket pengar. Det är bara att konstatera att inte ens Ian Wachtmeister och hans parti har tänkt sig något annat än att det skall finnas ett partistöd, låt vara att det är endast hälften av vad som nu utgår. Jag tar det till intäkt för att även Ian Wachtmeister inser att det är nödvändigt med ett ekonomiskt stöd till de politiska partierna. Det är bara synd att han inte drar konsekvenserna av den kunskapen och inser hur viktig informationen från de politiska partierna är för den svenska demokratin. Jag skall inte fördjupa mig mer i diskussionen om den öppna redovisningen. Jag vill bara konstatera att det i detta betänkande inte redovisas sådana synpunkter -- inte ens Ny demokratis reservation andas en mening på den punkten. Jag vill bara säga att vi i vårt parti inte är oroliga för en debatt som gäller hur partierna använder sina resurser. Jag kan konstatera att diskussionen bland vårt partis medlemmar om hur vi skall använda de slantar som vi har till vårt förfogande är mycket bred och ingående. Diskussionen är inte på något sätt hemlighetsfull, utan den är oerhört öppen. Det är alltför många människor som deltar i diskussionen och som synar att partiet använder pengarna på avsett sätt. Om jag skall uttala mig mer generellt, kan jag säga att jag aldrig skulle gå med på att det förekom oegentligheter på det här området. Vi välkomnar alltså den här debatten, och jag kan försäkra Ian Wachtmeister att vi inte har någonting att dölja.
Herr talman! Det är en sak att vi nu om någon timme kommer att fatta ett beslut om att efter valet skära ned detta bidrag med 10 %, från 135--140 miljoner till 127 miljoner kronor. Det är en liten bit av den stora kaka som folk får betala, dvs. 2 000 Frågan är djupare och större än vad Kurt Ove Johansson här nämner, vad vi kan nämna i en reservation och vad detta betänkande handlar om. Hur stort skall stödet vara? Ja, vi har föreslagit att det skall vara hälften så stort som i dag. Vad leder det till? Tror ni att demokratin blir lidande? Inte alls! Demokratin vitaliseras, därför att man tvingas arbeta mer. Det är bara genom entusiasm och engagemang som någonting blir gjort, inte genom att pengar betalas ut. Organisationsstöden, där partistödet ingår, har exploderat i Sverige. Man kan säga att ju tröttare organisationerna är, desto mer pengar behöver de för att hålla sin verksamhet i gång. Det gäller även Sveriges politiska partier. Jag tar fasta på att den här debatten skall fortsätta på något annat sätt någon annan gång -- det måste den nämligen göra. Frågan är mycket större än de miljoner som detta ärende handlar om.

Herr talman! Ian Wachtmeister säger att det här är en viktig politisk och moralisk fråga. Det är den, men kanske i ett helt annat perspektiv än det som han framlägger. Han talar om att det handlar om politikernas olater. Här spelar Ian Wachtmeister på mycket märkliga känslor. Hans inlägg syftar egentligen till att undergräva en öppen demokrati. Vi politiker tenderar att huka i buskarna i den här frågan, därför att vi uppfattas på något sätt som jäviga, genom att vi är företrädare för politiska partier i parlamentet. Men vem skall ta den debatten, om inte de politiska företrädarna? Det är helt nödvändigt. Det är helt nödvändigt. Här måste vi fundera över vad alternativet är. Det partistöd vi har i dag bygger på ett generellt synsätt som innebär att man vid uppnådd representation får grundstöd och mandatstöd. Man kan i och för sig diskutera fördelningsnycklarna. Men vad är alternativet? Är det Italien som är Ian Wachtmeisters stora förebild? Är det en korrumperad demokrati där de resursstarka kan ta sig fram som vi skall eftersträva? Ian Wachtmeister lade mycket stor vikt vid insynen. Han ville ha en total insyn. Men hur blir det i den korrumperade demokratin, där det inte finns något generellt partistöd från den offentliga sidan och där resursstarka organisationer och företag styr politiken? Vilken insyn får man i ett sådant läge? Herr talman! Jag tycker faktiskt att det är Ian Wachtmeister som ägnar sig åt politiska olater.
Herr talman! Jag kunde tänka mig att den politiska moralens väktare, kds, skulle köra ett varv här. Det är ju trevligt på många sätt. Ingvar Svensson sade att jag spelar på märkliga känslor och egentligen agerar mot demokratin. Så kan man bara säga om man med demokrati menar allt möjligt politiskt mygel och just de olater som jag vill komma åt och att man skall ta utav skattebetalarnas pengar för att själv leva på dem. Det var inte så den svenska demokratin en gång i tiden fick fart och styrfart. Alltihop är bara fråga om svepskäl. Han talade om att Italien skulle vara en förebild för mig. Först tänkte jag att påståendet var fräckt, men sedan tänkte jag efter och kom fram till att det kanske stämmer. Varför? Jo, därför att man i Italien faktiskt har börjat att dränera sitt politiska träsk. Men det gör man inte i Sverige, utan man försöker bara tala om att allting är bra och att man egentligen borde ta mer utav medborgarnas pengar.
Herr talman! Det är ganska intressant att höra Ian Wachtmeister tala om politisk moralism osv. Den politiska moralismen i denna kammare står ju faktiskt Ny demokrati för. De står för ständiga indignationsnummer i olika sammanhang. Jag sade inte att Ian Wachtmeister försöker undergräva demokratin i dess helhet. Jag sade att han syftar till att undergräva den öppna demokratin. I ett samhälle där det är de resursstarka organisationerna och företagen som ser till att partierna överlever får man ingen total insyn. Därigenom undergrävs en öppen demokrati.
Herr talman! Alla som känner mig vet att jag inte tänker undergräva någon demokrati. Tvärtom kommer jag att blåsa på så att den fungerar mycket bättre, och då fungerar den inte genom organisationsstöd och annat. Det talades om att Ny demokrati här har framfört indignationsnummer och att det skulle vara någon sorts utslag av politisk moralism. Jag tycker att det är alldeles utmärkt om Ny demokrati har framfört indignationsnummer, eftersom det är precis vad som behövs. Den indignation som vi här har gett uttryck för över vad jag fortfarande kallar politikens olater delas nämligen av en mycket stor del av det svenska folket, oavsett om de är medlemmar i kds eller någon annanstans.
Herr talman! Efter detta oerhört patetiska generalangrepp på partistödet vill jag bara ställa en fråga: Vem eller vad var det som betalade Ny demokratis valskulder?
Herr talman! Vi betalade genom att folk ställde upp. Det fanns en kampvilja. Folk var beredda att ta en ekonomisk förlust för den valrörelsen. Jag själv riskerade pengar. Våra leverantörer sade: Okej, vi ställer upp för er även om ni inte lyckas. I så fall tar vi smällen. Det fanns faktiskt en äkta glöd. Folk ställde upp därför att de behövde några som kom in för att röja om i den här kammaren, vilket tydligen gick ganska hyggligt.

Herr talman! Utskottet är enigt om att den ekonomiska brottsligheten måste bekämpas med all kraft. Det är alltså inte skillnader i målsättningen som gör att det i skatteutskottets betänkande SkU22 finns en reservation. I likhet med regeringen bedömer utskottet att ett ökat anslag till skatteförvaltningen med 100 miljoner kronor för budgetåret 1994/95 är den bästa avvägningen för att nå en optimal effekt av insatta resurser i arbetet med att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Inom skatteförvaltningen pågår ett nödvändigt och omfattande utvecklingsarbete för att effektivisera och förenkla basverksamheten. Om alltför stora resurser satsas på utveckling av ny verksamhet finns det en uppenbar risk för att den komptens som så väl behövs i basverksamheten kommer att bindas upp. Effektiviseringen går då långsammare, och de resurser som skulle frigöras förblir bundna. Detta gör att resultatet av de 50 miljoner extra som Socialdemokraterna vill anvisa mycket väl kan innebära att faktiskt tillgängliga resurser för budgetåret 1995 94 nr. 6, Den ekonomiska brottsligheten och rättssamhället, visar samma tendens.

Mot denna bakgrund framstår Socialdemokaternas förslag till ytterligare påslag om 50 miljoner kronor enbart som politisk taktik som i sak kan skada mer än främja. Regeringen kommer i kompletteringspropositionen att ta upp frågan om bättre samordning av insatserna för att stärka bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. Det är i högsta grad sannolikt att de 50 miljoner som Socialdemokraterna nu slösar bort till ingen nytta skulle haft god effekt i detta sammanhang. Det är också revisorernas bedömning att en bättre samordning och satsningar på kedjans svagaste länkar är de viktigaste åtgärderna. Effektiviseringen av befintliga resurser och en bättre samordning mellan berörda myndigheter är av avgörande betydelse. Det är den strategi som vi reservanter, regeringen och revisorerna har gemensam. Herr talman! Det är beklagligt att Socialdemokraterna har fjärmat sig från verkligheten och kravet på effektiv användning av skattebetalarnas pengar. I stället ägnar de sig helt åt politisk taktik på skattebetalarnas bekostnad.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

Herr talman! Det betänkande som kammaren nu har att ta ställning till är ett led i ett batteri av olika åtgärder i kampen mot den ekonomiska brottsligheten, åtgärder som så småningom även andra berörda utskott för fram i sina kommande betänkanden. Om det skulle bli ett positivt ställningstagande här i kammaren till alla de förslag som de olika utskotten presenterar, kommer förutsättningarna för att mycket kraftfullt angripa den tilltagande ekonomiska brottsligheten i framtiden att vara mycket goda. Det är väldigt svårt att exakt ange hur omfattande den ekonomiska brottsligheten är. Det har i vissa sammanhang nämnts ett belopp på över 100 miljarder kronor som årligen undanhålls staten. I det ansträngda ekonomiska läget med en i accelererande takt växande statsskuld har vi inte råd att låta en sådan demoraliserande verksamhet pågå. En majoritet av skatteutskottet föreslår -- vilket här har framgått av Ivar Franzéns anförande -- ett resurstillskott av ytterligare 50 miljoner kronor till skatteförvaltningen för kommande budgetår utöver vad regeringen har föreslagit för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Beloppet är detsamma som Riksskatteverket har föreslagit i sin anslagsframställning och faktiskt 50 miljoner kronor lägre än vad skattemyndigheten tidigare har fått löfte om. De minnesgoda -- jag hoppas att Ivar Franzén tillhör dem -- kommer väl i håg att regeringen i kompletteringspropositionen för närmare ett år sedan aviserade att resurserna för skattekontrollen skulle fr.o.m. nästa budgetår förstärkas med omkring 200 miljoner kronor per år under en femårsperiod. Sedan dess har det varit märkbart tyst från regeringens sida om dessa resursförstärkningar till skattemyndigheten. När utskottet besökte Riksskatteverket i höstas, tog ledningen upp denna fråga. Man lovprisade bl.a. Lindbeckkommissionens besked såsom utomordentligt bra. Det hävdades från ledningens sida att ytterligare satsningar på det här området skulle ge tiofalt igen. Men det sades också vid samma tillfälle: ''Vi har inte sett till dom pengarna som utlovats och vi vågar inte trycka på knappen innan vi har fått pengarna.'' ''Trycka på knappen'' uppfattade åtminstone jag på ett sådant sätt att man inte kunde börja nyanställa och utbilda personal förrän man hade fått klartecken om dessa ökade resurser. Man frågar sig: Varför denna senfärdighet från regeringens sida? I reservationen får vi faktiskt svaret. Där använder man sig av uttryck som ''successivt'', ''iaktta en viss försiktighet'', ''orsaka störningar'', ''vinna erfarenheter'' osv. Detta upprepade Ivar Franzén i talarstolen i dag. Är det möjligtvis så regeringen och regeringspartierna vill bekämpa den ekonomiska brottsligheten? Men inte bekämpar man väl brottslighet med ''viss försiktighet'' eller ''successivt''? Oavsett vad det är för brottslighet, måste man bekämpa den med all kraft och så snabbt som möjligt. Majoritetsskrivningen i detta utskottsbetänkande är ett led i en sådan bekämpning. Jag tycker att den reservation från regeringspartierna som är fogad till detta betänkande på något vis illustrerar den inställning som inte minst Moderaterna har till ekonomisk brottslighet. Den moderata justitieministern har genom sitt uttalande mycket klart visat var Moderaterna står i fråga om ekonomisk brottslighet. Hon anser ju -- och det har inte dementerats från regeringshåll -- att ekonomisk brottslighet inte är lika allvarlig som annan brottslighet, eftersom ''den inte innebär brott mot den enskilde utan främst mot staten''. Allt fler börjar misströsta om regeringens politik mot den ekonomiska brottsligheten, en politik som snällt sagt präglas av passivitet. Misströstan har trängt sig in t.o.m. bland regeringspartierna. I en tidningsintervju föreslår kds partisekreterare samarbete med oss socialdemokrater för att stoppa den ekonomiska brottsligheten. Han säger i samma intervju att partiet har varit ensamt i kampen om de här frågorna, och då menar han säkerligen inom regeringen. Nu har hans partivänner möjlighet här i kammaren att visa var de står i denna fråga och visa sitt rätta ansikte genom att avstå från att rösta på reservationen och i stället rösta på utskottets förslag. Som vi drar oss till minnes, gick Moderaterna i valrörelsen hårt ut med budskapet om lag och ordning. Men i de tre regeringsförklaringarna, bortsett från den sista, har den ekonomiska brottsligheten inte varit ett prioriterat område. I den sista regeringsförklaringen snuddade statsministern vid denna så viktiga fråga med orden: ''Insatserna mot ekonomisk brottslighet förstärks.'' Den förstärkning som föreslås i budgetpropositionen är, enligt en majoritet i skatteutskottet, inte tillräcklig. Vi gör en annan bedömning än regeringen och regeringspartierna. Vår bedömning överensstämmer med Riksskatteverkets, och detta verk torde vara bäst skickat att göra en sådan bedömning. Vårt förslag innebär alltså inte någon politisk taktik. Herr talman! Avslutningsvis vill jag med mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan med fog göra gällande att riksdagen här har möjlighet att slå flera flugor i en smäll. Även om det kan få marginella effekter för sysselsättningen så innebär ett positivt beslut att viss personal inom myndigheten som skulle ha sagts upp under kommande budgetår, får möjlighet att stanna kvar ytterligare en tid. Vidare kan samhällets lånebehov krympa med några miljarder. Sist men inte minst kan etik och moral återupprättas, och den hederlige medborgaren och företagaren kan få stöd och skydd mot fifflare och kriminella. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill först peka på en mycket påtaglig förändring av attityden till ekonomisk brottslighet. Det torde ligga en uns av sanning i påståendet att det för några år sedan fanns grupper i samhället som tog ganska lätt på detta problem. Men i dag tror jag att det finns en mycket bred och ärlig uppslutning från företagarhåll och från alla politiska partier kring tanken att vi här skall göra vad som är möjligt att göra. Den inställningen har reservanterna. Jag tror inte att det finns någon anledning att ifrågasätta denna inställning. Man måste se till att varje företagsutveckling görs på ett konstruktivt, effektivt och resurssnålt sätt. Totalt handlar det om anslag omfattande bortemot 5 miljarder. Jag säger detta för att visa på proportionerna när 50 miljoner extra tillkommer. För att vi beträffande kompetensen långsiktigt skall få en effektiv skatteförvaltning måste mycket satsas på en effektivisering av basverksamheten. Om vi sätter denna åt sidan blir det i framtiden fråga om mycket mindre resurser inom samma ram just när det gäller bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. Det är inte bara fråga om antalet personer, utan det är också fråga om kompetensen. Denna måste utvecklas. Vi har försökt att ingående bedöma vad som blir effektivast, vad som blir bästa hushållningen med skattebetalarnas pengar. Då valde vi den takt som vi också har föreslagit. Vi ser alltså detta över en femårsperiod. Det ger den absolut bästa effekten. Jag vidhåller bestämt att det är rent politisk taktik av Socialdemokraterna att här lägga på 50 miljoner. Socialdemokraterna vet lika väl som vi -- de har ju lyssnat på samma hearing som vi -- vilka svårigheter skatteförvaltningen har när det gäller effektiviseringen av dess stora verksamhet. Det behövs en kraftsamling också där. Vi har ju en gemensam och genuint fin målsättning. Därför är det beklagligt att vi inte har kunnat enas om tagen. I stället går det stora partiet ut och försöker göra politik av detta -- till ingen nytta, snarare till skada för politikerna och för saken.
Herr talman! Ivar Franzén talar så övertygande att jag nog befarar att han har övertygat regeringen om det minskade belopp som framgår av kompletteringspropositionen. Ivar Franzén talar om attitydförändringar. Men visa då en sådan! Jag tycker att det nästan börjar bli en strid om påvens skägg. Man talar ju om 50 miljoner kronor av totalt ca 5 miljarder kronor. Det är alltså fråga om en ytterst marginell summa i det här sammanhanget. Ivar Franzén skall vara medveten om att de här pengarna inte skall användas för det löpande arbetet. I stället skall de i stor utsträckning prioriteras till de områden där behoven är störst. När Riksskatteverket hemställde om de här pengarna halverade regeringen äskade belopp. Jag har här ett pressmeddelande från Finansdepartementet. 20 miljoner skulle alltså avsättas till mervärdesskatteområdet. Men ursprungligen avsåg Riksskatteverket 40 miljoner. Om Riksskatteverket får de här pengarna kommer man givetvis att använda resurserna på området i fråga. På mervärdessskattesidan har det också varit väldigt bekymmersamt. Regeringens förslag gäller 12--13 miljoner kronor för eko och skattebrott. Nu kan de insatserna fördubblas. 12--13 miljoner skall användas för kontroll av löntagarna, och det måste väl vara frestande för de borgerliga partierna. Där finns det också möjligheter till fördubbling. När det gäller revisionsverksamheten föreslår regeringen att 50 miljoner skall anslås. Genom nämnda insatser blir det en förstärkning. Det är alltså fråga om ett långsiktigt arbete. Det tar tid innan man kommer i gång på ett effektivt sätt. Om Riksskatteverket inte får sina pengar måste man skjuta sådana här insatser ytterligare framåt i tiden, med en ännu mera försvagad samhällsmoral som följd.
Herr talman! Jag är inte helt övertygad om att vi riktigt förstår varandra. Först och främst är det en satsning under en femårsperiod som regeringen har uttalat sig om. Vi tror att en ''successiv'' uppbyggnad här ger det bästa resultatet. Därmed får vi den rätta kompetensen. Det blir möjligt för oss att välja ut de rätta personerna osv. Det handlar också om en effektivisering i ett längre perspektiv. Sedan vill jag upprepa vad jag tidigare sagt: Det är väldigt viktigt att satsa på de svagaste länkarna. Revisorerna har ju väldigt tydligt redovisat att man t.o.m. avstår från att anmäla brott därför att man vet att ärendena inte tas om hand. Låt oss säga att vi samlar en mängd ärenden på hög och inte kan fullfölja arbetet. Vilka effekter får det på den ekonomiska brottsligheten? Ja, det skulle innebära att man kan syssla med sådant här utan risker. Därför menar vi att det är mycket viktigt att en total avvägning görs. Regeringen har sagt sig vilja göra en sådan i kompletteringspropositionen. Varför skall man då låsa upp 50 miljoner nu? Med allra största sannolikhet skulle de satsas på en av de starkare länkarna. Är det inte bättre att satsa de pengarna på samordning mellan berörda myndigheterna och på de svagaste länkarna? Jag vill ju så gärna se att debatten hamnar i den fåra där den hör hemma. Det gäller att vi har en gemensam målsättning. Vi skall alltså hushålla med skattebetalarnas pengar, så att skattebetalarna får ut mesta möjliga vad gäller både att beivra brottsligheten och att ge återbäring i form av pengar. Det är vår enda ledstjärna. Vi är övertygade om att den strategi som vi företräder är den rätta. Det är också därför som vi driver denna fråga med en viss intensitet.
Herr talman! Ivar Franzén och övriga i regeringspartierna verkar bli allt ensammare när det gäller kampen mot den ekonomiska brottsligheten och hur man skall gå till väga i det avseendet. Jag inledde mitt huvudanförande med att tala om att det här är ett led i fråga om ett batteri av åtgärder som berör olika utskott. När det gäller detta med att man skulle vara ensam på sin kant förstärks min tro i det avseendet genom den revisionsrapport som avlämnats och som också Ivar Franzén talade om i sitt anförande. Skrivningen i utskottsbetänkandet ligger väldigt väl i linje med den revisionsrapport som Riksdagens revisorer presenterade för ett par veckor sedan och som gäller insatser mot den ekonomiska brottsligheten. Eftersom regeringspartierna inte inser att det behövs krafttag när det gäller denna avart måste riksdagen ta intitiativ här. Jag vidhåller alltså att regeringen fortfarande tar för lätt på detta med den ekonomiska brottsligheten i och med de begränsade resurser som man i budgetpropositionen föreslår att skattemyndigheten skall få. Jag tycker som Riksdagens revisorer -- och detta är också deras slutsats i nämnda rapport -- nämligen att tillräckliga resurser och kompetens saknas. Bortsett från regeringspartierna är det få som säger emot på den punkten.

Herr talman! Vi i Ny demokrati stöder givetvis förslaget om ett tillskott om 50 miljoner till skattemyndigheten. Mest beklämmande är -- alla i denna kammare vet säkerligen detta -- att den ekonomiska brottsligheten har pågått i ett antal år och att den har ökat i omfattning under de senaste fem tio åren. Men det är som vanligt när det gäller politiska åtgärder: De kommer en hel del år för sent. Givetvis skulle vi ha kämpat mot den ekonomiska brottsligheten mycket tidigare. Ivar Franzén nämnde tidigare att föreslagna 50 miljoner kronor till Riksskatteverket är slöseri. Jag tycker att det är ganska anmärkningsvärt att man kan säga att nämnda belopp slösas bort när resurserna utökas för att den ekonomiska brottsligheten skall kunna bekämpas. Denna kostar samhället kanske bortemot 150 miljarder. Givetvis gäller de 150 miljarderna inte enbart den grova brottsligheten. Men åtskilliga miljarder rör det sig säkert om i det avseendet. Om resurserna i fråga används på rätt sätt kommer det att innebära en vinst för samhället. Man kan alltså få in 10, 20 eller kanske 100 gånger nämnda summa om pengarna används på rätt sätt. Vad har då riksdagen att följa upp? Jo, när de 50 extramiljonerna till Riksskatteverket anslås borde vi i riksdagen hålla tummen på ögat på Riksskatteverket. Vi borde se till att medlen används på rätt sätt. Dessutom borde vi följa upp detta på ett konstruktivt sätt för att se om det ger någonting. Det tycker jag är otroligt viktigt. Men, som vanligt: Vi fattar beslut i denna kammare utan att följa upp dem. Ta en så enkel sak som turistmomsen, som sänktes från 21 % till 12 % när det gäller resor, persontransporter osv. Det gäller alltså bl.a. SJ. Vad har då hänt här i Stockholm t.ex.? Ja, inte har Stockholms länstrafik sänkt några biljettpriser. Det är faktiskt vår skyldighet att göra en uppföljning. Likadant förhåller det sig i det nu aktuella sammanhanget. När vi beviljar ett anslag om 50 miljoner kronor till Riksskatteverket borde vi givetvis göra en uppföljning. Jag avslutar mitt korta anförande, herr talman, med att yrka bifall till utskottets hemställan i betänkande nr 1993/94:SkU22. Dessutom yrkar jag avslag på den borgerliga reservationen.
Herr talman! Jag instämmer i vad som sades i Peter Klings anförande. Men jag kan också anmäla en avvikande mening. Självklart delar jag uppfattningen att det är viktigt att göra en uppföljning. Särskilt stöder jag den uppfattningen efter att ha lyssnat på de hearingar som vi har haft med skatteförvaltningen och som ändå tyder på att man befinner sig i en mycket intensiv utvecklingsoch omställningsprocess. Man måste se till helheten när man argumenterar i dessa frågor. Det är helheten som gör att jag står för vad jag här har sagt, nämligen att 50 miljoner extra i nuläget inte är ett effektivt sätt att använda skattebetalarnas pengar. Det är alltså fråga om slöseri. För att undvika missförstånd upprepar jag återigen att löftena här gäller en femårsperiod. Efter hand som kompetens, kunskap och erfarenhet byggs upp blir det lättare att få en bättre utdelning något senare under den aktuella perioden när det gäller de här pengarna. Därmed får skattebetalarna en bättre utdelning.
Herr talman! Nu kom några ord som jag inte tycker om: något senare. Jag skulle vilja säga precis tvärtom. Man skulle nämligen redan för fem tio år sedan ordentligt ha tagit tag i detta. Föreslagna åtgärder kommer alltså en hel del år för sent. Ge nu skattemyndigheterna chansen att få de här 50 miljonerna, och följ upp det hela på ett förnuftigt sätt! Gör en konsekvensanalys för att se vad som hänt, för att se vad man har fått! Man har faktiskt begärt de här resurserna och också fått dem, och man anser sig kunna bekämpa den ekonomiska brottsligheten i samhället med de här medlen.
Herr talman! Jag delar uppfattningen att detta skulle ha påbörjats tidigare. Men problemet löses inte genom att nu dränka skattemyndigheterna i pengar som inte kan användas på ett effektivt sätt. Jag tror att det är av gemensamt intresse att vi får en genuin uppbyggnad här, så att man verkligen kan möta den ekonomiska brottsligheten på den nivå där den förekommer. De personer som kan sådant här växer inte på träd, utan det tar tid att rekrytera och utbilda folk osv. Detta gör att jag är helt övertygad om att vår strategi sett över en femårsperiod ger en betydligt bättre utdelning än som är fallet med den slösaktiga politik som nu även Ny demokrati ansluter sig till när det gäller skattebetalarnas pengar.

Herr talman! Ivar Franzén är de fyra borgerliga partiernas talesman i skatteutskottet. Han säger att om man tänker tillbaka finner man att det har funnits grupper som tagit lätt på detta med kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Det tycker jag är att rikta väldigt hård kritik mot de borgerliga partierna i skatteutskottet, som nog inte tagit det här lika allvarligt. Men de har nog heller inte tagit lätt på detta. För några år sedan satsade ni ju mindre än vad vi i vårt parti ville göra -- det är korrekt. Vi ville alltså satsa mera kraftfullt. Senare anslöt sig Socialdemokraterna till den linje som vi har pläderat för, nämligen att mera pengar skall satsas i det här sammanhanget. Också Ny demokrati har nu anslutit sig till den linjen. Plötsligt bildar vi en majoritet. Ivar Franzén kritiserade Socialdemokraterna. Men det är ju tre partier som ingår i den majoritetskonstellation som har pressat fram de 50 extramiljonerna. Ivar Franzén säger att det är för mycket och att det är fråga om ett slags politisk taktik, ett slags allmänt överbud. Så är det inte, Ivar Franzén! Det är inte fråga om en tillhöftad siffra. Vad det handlar om är en motion från Vänsterpartiet och en från Socialdemokraterna. Vi har inte haft samråd med varandra. Vi kom fram till 50 miljoner extra. Det var ingen slump. Vi utgick helt enkelt från de beräkningar som Riksskatteverket hade gjort utifrån vissa besked från regeringssidan. Det var faktiskt regeringens besked som gjorde att Riksskatteverket ansåg sig kunna räkna med 150 miljoner extra. Sedan ändrade sig regeringen. Det är inte oppositionspartierna här i riksdagen som ändrat sig eller lagt något överbud, utan vi snarast fullföljer regeringssidans bud. Men det är regeringssidan som ändrat sig. Riksskatteverket har ansett sig kunna använda dessa pengar. Jag tror att Riksskatteverket är kompetent att göra den bedömningen. Ivar Franzén antydde att man från Riksskatteverket sagt att man inte kan använda dessa pengar. Men så säger man inte från Riksskatteverket. Naturligtvis har man där tappat tempo när regeringen nu bromsar. Man trodde säkert på Riksskatteverket att regeringen skulle få gehör för sitt alternativ. Man kunde inte veta i Riksskatteverkets ledning att Ny demokratis skulle ta en konstruktiv hållning. Men nu har det blivit så. Det är ju regeringen som ställt till så att det blir problem med medelsanvändningen, ingen annan. Det här är inte någon allmän dränkning av skatteförvaltningen i pengar. Så är det inte, Ivar Franzén. Stora sparbeting kvarstår på annan verksamhet. Man får inte mer pengar generellt sett, men man får mer pengar på vissa bestämda områden. Det är någonting helt annat. Det har varit sparbeting som har rullat under mycket lång tid, Ivar Franzén. Man har effektiviserat sig. Vi hade en debatt för några år sedan allmänt om kunskap, att man hade så tunna linjer att man inte kunde granska alla deklarationer. Nu kan vi få en ändring till stånd, och det är bra. Ivar Franzén säger att man egentligen skulle använda pengarna på annat område, på helt andra fält än skatteförvaltningen. Jo, det kanske behövs mer pengar, men det kan inte skatteutskottet styra över, utan vi får hantera det område som vi har att hantera. Det här är också, som Ivar Franzén säger, så obetydligt. Det handlar om 5 miljarder. Men i nästa andetag dränker man förvaltningen i dessa 50 miljoner. Man får hålla konsekvent linje: antingen är det för mycket eller så är det litet. Man kan rimligen inte hävda båda sakerna samtidigt. Det är ju regeringssidan som har ändrat sig. Först sade man att man skulle satsa på kampen mot den ekonomiska brottsligheten, tack vare Lindbeckkommissionen. Man uppskattade att man skulle kunna satsa 200 miljoner och få in 4 miljarder. Riksskatteverket har gjort en mer försiktig bedömning och sagt 2--3 miljarder. Riksskatteverket gör alltså försiktigare bedömningar. Riksskatteverket har gjort den bedömningen att man kan hantera 150 miljoner på det här området. Därför är det här inget överbud utan ett väl avvägt förslag som utskottets majoritet har kommit fram till. Herr talman! Jag yrkar naturligtvis bifall till utskottsmajoritetens hemställan och avslag på reservationen. Det är första gången jag kan göra det när det gäller ett anslagsärende i fråga om skatteförvaltningen. Jag är mycket belåten. Det är, Ivar Franzén, min födelsedag i dag. Det är inte så ofta man kan få 50 miljoner till kamp mot ekonomisk brottslighet som födelsedagspresent. Det får jag tacka vännerna i Socialdemokraterna och Ny demokrati för. I det här fallet var ni vänner. Tack!
Herr talman! Jag får börja med att framföra mina varmaste gratulationer. Jag måste konstatera att regeringen har förankrat sin strategi i verkligheten. Man har därmed kommit fram till denna bedömning, som totalt inte innebär mindre utbyggnad av verksamheten för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten men som innebär att den sker i något långsammare takt. Det finns faktiskt både en stor och en liten del i det här, Lars Bäckström. Den stora delen är basverksamheten, som också kräver mycket kompetens och mycket arbete för att sparbetingen icke skall resultera i skador och försämringar. Om man tar den bästa kompetensen och ökar på den lilla biten -- där är de 50 miljonerna med -- alltför mycket, är risken uppenbar att vi inte får den effektivisering och utveckling av basverksamheten som är nödvändig för att vi långsiktigt skall ha resurser tillgängliga för en god skatteförvaltning. Det råder ingen tvekan om att det är i kompletteringspropositionen som sammanvägningen skall göras. Det är därför som vi vill reservera dessa 50 miljoner för att fördelas i det sammanhanget och satsas på de svagaste länkarna.
Herr talman! Jag är inte riktigt säker på vad Ivar Franzén menar med de svagaste länkarna. Vad vi -- Ivar Franzén, jag och alla övriga -- är överens om är att de här medlen skall användas till fördjupad kontroll av tung ekonomisk brottslighet. Regeringssidan vill anslå 100 miljoner och oppositionen, som nu bildar majoritet i frågan, 150 miljoner. Varför har vi kommit fram till olika siffror? Jo, därför att de tre oppositionspartierna delar den uppfattning som regeringssidan hade tidigare i sin utfästelse till Riksskatteverket. Riksskatteverket säger att man kan hantera dessa medel. Men Riksskatteverket tror inte att man kan hämta in riktigt lika mycket pengar som regeringssidan tror. På Riksskatteverket är man uppenbarligen mer försiktig. Helt plötsligt har regeringen ändrat sig. Det är mer oklart varför man ändrat sig. Regeringspartierna i riksdagen följer upp detta, och det är också mer oklart varför. Riksskatteverket har sagt att man kan hantera dessa medel, det är ingen övergödning. Sedan får Riksskatteverket naturligtvis problem genom att man har fördröjt och bromsat satsningen. Men det blir ännu större problem om vi väntar ytterligare. Ivar Franzén antydde att han skall säga ja när kompletteringspropositionen behandlas. Men då får vi ännu en fördröjning, som kommer att göra det svårt att hantera det här på ett bra sätt. Dröj icke längre, Ivar Franzén, utan handla så slipper ni kritisera det hela och säga att man förr tog så lätt på den ekonomiska brottsligheten men inte nu. Det är synd att behöva säga så ännu längre fram i vår. Handla nu, så slipper man sådan självkritik som
Herr talman! Jag är kanske alltför benägen att beskriva hur jag upplever det i verkligheten. Lars Bäckström sade att det fanns vissa grupper utan att närmare precisera. Det vet Lars Bäckström lika väl som jag. Jag tror inte att regeringen återkommer i kompletteringspropositionen med ett förslag om 50 miljoner till skatteförvaltningen, och det har jag aldrig heller sagt. Det kan finnas andra samordningsåtgärder som inte nödvändigtvis kräver pengar och som betyder mer i detta sammanhang. Jag kanske får repetera här att revisorerna i en ganska färsk rapport konstaterar att det förekommer att skatteförvaltningen avstår från att göra en brottsanmälan därför att man vet att det inte finns resurser för att följa upp det. Detta sade man innan vi anvisade de 45 och 100 miljonerna. Jag tror att alla här förstår att vi riskerar att förvärra situationen ytterligare om vi inte ser till helheten. Vi vet att anmälningarna har ökat. Vi vet också att antalet åtalade personer har minskat. Denna bild tycker jag borde få var och en att tänka efter: Är det rätt att satsa 50 miljoner extra just här? Är det inte så att vi måste göra en bättre sammanvägning, frigöra resurser genom bättre samordning osv.? Det tycker jag är en logisk och riktig slutsats. Det förvånar mig att Lars Bäckström, som brukar dra en hel del förnuftiga slutsatser, inte har dragit den för länge sedan.
Herr talman! Varför vill vi satsa 150 miljoner? Jo, därför att Riksskatteverket har redovisat att man kan hantera det extra anslaget. Därför vidhåller vi vår uppfattning. Nu kommer vi att fatta ett majoritetsbeslut om detta, och det är bra. Konsekvenserna av Ivar Franzéns resonemang är att även de 100 miljoner som ni förespråkar kanske är för mycket. Jag ser att Ivar Franzén nickar instämmande. Då blir det tydligt att ni inte heller vill satsa de 100 miljonerna, och då är det ganska klart vad den här debatten ytterst handlar om. Några vill satsa mer, och en grupp vill egentligen inte satsa någonting men på grund av att vi tryckt rör man sig. Det må vara så. Regeringen vacklar uppenbarligen i denna fråga. För några år sedan ville man inte satsa någonting. Så kom Lindbeckkommissionen, och då bestämde man sig för att ta ett steg. Nu börjar regeringen tveka igen, retirera och gå ett slags kräftgång i denna fråga. Det är dåligt att göra så. Vi har nu kommit fram till att det handlar om ett allvarligt problem som skall hanteras. Riksskatteverket har redovisat att man klarar att hantera dessa medel. Som vi har skrivit från majoritetens sida i utskottet gäller det de mest angelägna sektorerna. På så sätt kan vi höja kvaliteten på skatteförvaltningens arbete, så att det material som presenteras blir mera hanterbart för åklagarsidan och de rättsvårdande instanserna i processföringen. Man kan alltså höja kvaliteten. Då underlättar man processerna, och då går det snabbare. Vi kan alltså åtgärda problemet på tingsrättssidan och åklagarsidan genom att få bättre kvalitet på materialet från skatteförvaltningen. Även på det sättet kommer dessa medel att underlätta för att lösa problemet. Det är det enda sätt som vi på skatteutskottet kan hantera det problemet på. Den andra frågan ligger utanför vårt beredningsområde.

Herr talman! Det var ett par saker i Ivar Franzéns anförande som jag reagerade mot. Först vill jag dock ge Ivar Franzén ett erkännande för att han så klart uttrycker den uppfattningen att det är av stor betydelse att bekämpa den ekonomiska brottsligheten och säger att det råder enighet inom regeringspartierna om det. Det har det nämligen inte gjort förut, inte ens i ord. Den regering som vi har i dag inledde sin ämbetsutövning med att ta bort kampen mot den ekonomiska brottsligheten som ett prioriterat område för Polisen. Man följde upp det genom ett uttalande från justitieministern om att det inte var särskilt viktigt att bekämpa ekobrotten därför att de inte drabbar de enskilda. Därmed angav man också tonen för samhällets kamp mot den ekonomiska brottsligheten. Jag tycker att det är bra att Ivar Franzén å regeringspartiernas vägnar deklarerar att det finns en enighet om att vi måste bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Den uppslutningen bör följas upp i form av handling. Där måste jag konstatera att det brister. När Socialdemokraterna har fört fram på ökade insatser från myndigheternas sida -- det kan ha gällt Riksskatteverket, Rikspolisstyrelsen, samordningen av samhällets resurser av insatser mot ekonomisk brottslighet -- har regeringspartierna på punkt efter punkt rösta emot förslagen. I dag gör man det när det gäller anslaget till skattemyndigheterna av det skälet att man tycker att pengarna kanske skulle ha kunnat användas mer verksamt inom andra områden där det finns flaskhalsar. Regeringspartierna kommer uppenbarligen också att rösta emot de förslag som vi fört fram i vår motion om den ekonomiska brottsligheten som rör förstärkningar av Polisens insatser, förstärkningar när det gäller domstolarnas möjlighet att hantera dessa ärenden och ökade insatser för att samordna myndigheternas åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Även i dessa avseenden kommer regeringspartierna uppenbarligen att säga nej till ökade insatser. Jag kan hålla med Ivar Franzén att det finns mycket stora flaskhalsar inom framför allt Polisen men även inom domstolarna när det gäller möjligheterna att hantera ärenden som skattemyndigheterna anmäler till Polisen. Men då kan jag inte förstå att Ivar Franzéns parti, precis som man har gjort under de gångna två åren, uppenbarligen kommer att säga nej till sådana utökade resurser inom polis och åklagarväsendet. Det haltar mycket i Ivar Franzéns argumentation, och det brister när det gäller att gå från ord till handling.
Herr talman! För att det inte skall råda några missförstånd vill jag för kanske tredje gången upprepa att det som vi reservanter för fram är grundat på en verklighetsbedömning. Sedan är det klart att man aldrig kan garantera att den är helt riktig, men vi tror att den är mycket bättre än den som socialdemokrater och andra hänger sig åt. Det finns alltså inte någon tveksamhet hos regeringspartierna om att vi har satsat optimalt för att bekämpa ekonomisk brottslighet. Det finns stora brister i polisväsendet. Det är vi överens om. Men vilket parti är det som under åtskilliga år har varit orsak till att polisutbildningen har skurits ner, att vi i dag har ett mycket sämre utgångsläge än vad vi hade haft om rekryteringen till polisutbildningen hade varit den som vi från regeringssidan ville ha? Den värsta flaskhalsen har ni som anser att ni står allra främst på barrikaderna för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten själva aktivt skapat. Men låt oss lägga sådant åt sidan. Vi är överens om målsättningarna. Låt oss också då på bästa sätt försöka att använda resurserna på alla områden.
Herr talman! Jag skall inte föra diskussionen alltför långt när det gäller polisväsendet och dess resurser. Det som försämrade möjligheterna att bekämpa den ekonomiska brottsligheten i slutet av 80-talet var en fråga som både Ivar Franzén och jag var överens om, nämligen att föra ner besluten om resursfördelningen till de lokala polisdistrikten. Detta gjorde att man tog personal från ekorotlarna och satte in den för andra typer av brottsbekämpning. Den lokala styrningen över polisresurserna medverkade kraftfullt till urholkningen av ekorotlarnas verksamhet. Det var ett beslut som både Ivar Franzén och jag var med och fattade och som vi får ta på oss ansvaret för. Det vi gång på gång har lagt fram förslag om är att man skall avsätta särskilda resurser till polisväsendet för bekämpning av den ekonomiska brottsligheten. När Ivar Franzéns parti har ställts inför dessa förslag har man gång efter annan röstat emot dem. I er reservation som fogats till skatteutskottets betänkande säger ni: ''Det förslag till förbättringar som diskuteras i Riksdagens revisorers rapporter ligger till väsentlig del inom justitieutskottets arbetsområde eller på andra områden än skatteförvaltningen. Enligt utskottets mening kan det därför inte vara välbetänkt att som motionärerna föreslår i dag satsa ytterligare 50 miljoner på skatteförvaltningen.'' Varför kommer ni då att rösta nej när våra förslag till ökade insatser för hantering av utredningarna inom domstolsväsendet läggs fram här i kammaren? Ivar Franzén tycker ju att hanteringen är det stora problemet. Då borde ni väl gå med på våra krav? Argumentationen är ganska ihålig.
Herr talman! Det är alldeles uppenbart att den 10 procentiga neddragningen av polisens resurser mellan 1987--1991 är den försvagning som i dag är roten till många av de problem som finns inom denna verksamhet. Socialdemokraterna var ju vid krisuppgörelsen med om att plocka bort 500 Sedan är det inte så enkelt att man löser alla problem bara genom pengar, och det har jag flera gånger försökt att säga här i eftermiddag. Man måste också se på personalresurser, organisation och mycket annat. Då blir ibland utbyggnadstakten inte beroende av pengar utan av en del andra saker. Det måste vi väga in när vi försöker att förankra detta i verkligheten. Det är en strategi som vi tror är bäst för en optimal bekämpning av den ekonomiska brottsligheten.
Herr talman! Det finns i dag 16 700 poliser i landet. Drygt 200 av dessa poliser ägnar sig åt att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. I vår partimotion om åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten har vi fört fram det ringa kravet att insatserna inom polisen borde åtminstone fördubblas. Då är det inte fråga om att anställa personal som kommer direkt från Polishögskolan, utan det är fråga om att anställa kvalificerade ekonomer och revisorer och ge dem en kompletterande polisiär utbildning i utredningsmetodik och liknande. På det viset kan man komma åt den flaskhals som Ivar Franzén talar om. Då kan man se till att de anmälningar som skattemyndigheterna gör till polisen inte blir liggande i ett arkivskåp, utan att de följs upp, åtgärdas och blir föremål för rättslig prövning. Jag konstaterar än en gång att det är mycket ord från Centerpartiet och regeringspartierna och det handlar väldigt litet om handling.

Herr talman! Vi kan konstatera att budgetpropositionen inte ger några riktlinjer för hur Tullen skall verka vid ett framtida svenskt EU medlemskap. Två nya utredningar skall ta vid där Gränskontrollutredningen slutade, nämligen en kommitté respektive en särskild utredare. Det som skall utredas är hur man skall kunna förhindra ökad införsel av narkotika och illegala vapen m.m. när gränserna vid ett EU-medlemskap öppnas och fri rörlighet införs. Man skall även se över om det krävs ändringar i lagstiftningen. Den särskilde utredarens uppgift är att utreda organisationen av den yttre gränskontrollen. Fastlagt är dock att den huvudsakliga ansvarsfördelningen mellan tull och polis ligger fast, emedan samverkan dem emellan skall ökas. Även kostnadsansvaret för gränskontrollen vid vissa flygplatser och hamnar skall belysas. Målet är att dessa utredningar skall vara färdiga med sina förslag vid utgången av maj månad 1994. Vi socialdemokrater har i motioner under de senaste åren upprepade gånger krävt förslag från regeringen om nya befogenheter och ändrad kompetens för Tullens personal att ingripa vid ett läge där den fysiska gränskontrollen slopats mellan medlemsländerna. Gränskontrollutredningen uttalade sig i samma riktning som vi har förordat. Tyvärr har inte regeringen klarat att förelägga riksdagen något beslut. Detta medför att värdefull förberedelsetid går förlorad för Tullverket. Vi kan i dag bara beklaga detta och konstatera att förberedelse och omställningsarbetet kommer att få ske under stor tidspress om målet om EU Frågan är om tullmyndigheten hinner ha alla regler färdiga till dess. Herr talman! I två socialdemokratiska motioner har vi föreslagit ökade resurser till tullkriminalens spanings och utredningsresurser när det gäller den internationella ekonomiska brottsligheten. Det har under utskottsbehandlingen bildats majoritet för att tullens anslag till detta område skall ökas med 3 miljoner kronor. Regeringsföreträdarna har reserverat sig mot den föreslagna höjningen. Jag vill därför fråga utskottets talesman: Varför vill man inte öka insatserna mot ekonomisk brottslighet? Vi återkommer till tulltillägget även i detta betänkande. Vi föreslår att tulltillägg vad avser mervärdesskatt skall återinföras och att utformningen skall vara den som regeringen lade fram i proposition 1993/94:56. Generaltullstyrelsen gjord översyn. Således förelåg överensstämmelse mellan myndigheten och regeringen om hur reglerna skulle utformas. Det framstår därför som ganska märkligt att regeringsföreträdarna i riksdagen frångick detta förslag och till förmån för en enskild motionär drev igenom beslutet att tulltillägg inte skall utgå på den mervärdesskatt som om den påförts skulle ha varit avdragsgill. Ni har i dag möjligheten att ändra er, så att regeringsförslaget i proposition 1993/94:56 får stöd även av er som företräder regeringen. Det är bara att rösta på den socialdemokratiska reservationen. Ivar Franzén sade tidigare att regeringen har förankrat sin strategi i verkligheten. Det verkar dock faktiskt inte som om man har förankrat den hos sina företrädare när man har lagt fram denna proposition. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna nr

Herr talman! I det här betänkandet, som berör anslag till Tullverket, behandlas en socialdemokratisk motion om en förstärkning med 3 miljoner kronor till tullen. Dessa 3 miljoner skulle användas till bekämpning av ekobrottslighet som utifrån riktas mot Sverige. Vi i Ny demokrati tycker att detta är mycket bra, eftersom denna brottslighet ökar. Vi vill också stödja motionärernas förslag om en förstärkning av tullstationen i Västervik i samma syfte. Vi i Ny demokrati menar att det största hotet från ekonomisk brottslighet och över huvud taget från brottsligheten kan komma från det f.d. östblocket. Vi anser att den ryska maffian breder ut sig och att den kommer att etablera sig ganska ordentligt här i Sverige. Den har redan fått fotfäste här. Därför tycker vi att det är mycket viktigt att stänga ute denna typ av brottslighet och att skydda våra svenska medborgare från den. Vi har vidare avgivit en reservation om införsel av vin. En motionär menar att man skall få föra in 90 liter vin vid inresa till Sverige. Vi anser i Ny demokrati att Sverige när det går in i EG skall anpassa sig direkt till EG:s bestämmelser. Vi vill att det skall tillåtas införsel av 110 liter öl, i enlighet med motionärens förslag 90 liter vin, 6,2 liter starköl och 10 liter sprit. Det är för oss bara att hålla med på den punkten. Vidare vill jag tala litet grand om Gotland som frihandelszon. Varför förespråkar Ny demokrati Gotland som frihandelszon? Vi anser att den framtida stora näringen i Sverige faktiskt är turismen. Alla talar om att bilindustrin är så viktig, och det är den också. Om Volvo och Saab inte hade haft en så stor export, uppgående till 17--19 miljarder kronor, hade de företagen inte klarat sig. Men ingen här i kammaren talar om turismen, som också drar in 17--19 miljarder. Turismen är lika stor som bilindustrins export. Här har vi en framtid för Tänk om vi i denna kammare hade drivit dessa frågor och satsat på detta, bl.a. på Gotland som frihandelszon! Tänk om vi hade satsat på att Sverige skulle bli ett riktigt turistland med 350 miljoner kunder som väntar nere i Europa! Här har vi kanske 200 000 arbetstillfällen. Hade man tagit ett steg i denna riktning och gjort Gotland till frihandelszon och dessutom samtidigt hade infört tax-free-försäljning på färjorna, hade det blivit en blomstrande uppgång för Sverige på hela turistområdet. Vi hade då fått en uppgång även för de baltiska länderna. Färjetrafiken på dessa hade ökat, och vi skulle ha fått en tillströmning till Gotland och även till det övriga Sverige. Vi hade fått flera arbetstillfällen och mycket höga skatteintäkter. Därför förespråkar nu Ny demokrati att vi skall göra Gotland till frihandelszon. Jag vill till sist ta upp vårt särskilda yttrande om färjetrafiken mellan Simrishamn och Allinge. Regeringen har kommit fram till att det bör vara lika konkurrensvillkor för färjelinjer med lika långa rutter. Jag vill inte reservera mig, eftersom jag vet att regeringen försöker lösa detta problem, men om det inte blir löst, kommer Ny demokrati att följa upp och driva denna fråga. Herr talman! Jag står givetvis bakom samtliga Ny demokratis reservationer, men jag yrkar bifall bara till reservationerna nr 3 och 7.

Herr talman! Jag sade i det förra ärendet att jag var glad över att Vänsterpartiet inte längre var ensamt om att kräva bättre anslag till bekämpande av ekobrott. Jag pekade på att vi efter några år fick med oss Socialdemokraterna och sedan Ny demokrati. I det här ärendet är det Socialdemokraterna som har varit pådrivande, och vi i Vänsterpartiet har slutit upp bakom Socialdemokraterna -- äras dem som äras bör. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Ny demokrati har bildat en majoritet för ytterligare anslag till Tullverket, och det tycker jag naturligtvis är bra. Herr talman! Jag vill också biträda hemställan i de socialdemokratiska reservationerna 2 och 4. Sverre Palm har redogjort för innehållet i och motiven för ställningstagandena i dessa. Jag skulle kunna stanna vid detta, men jag vill säga några ytterligare ord om tullen i ett EU-perspektiv. Skatteutskottet reser runt och försöker skaffa sig mer kunskaper. Utskottet var nyligen i Nederländerna för att få information. Till en ledande företrädare för näringslivet ställde en ledamot av utskottet frågan hur det är för näringslivet i det gränslösa Europa. Hade det blivit stora förbättringar genom att man slipper gränskontroller, krångel med exportavdrag för mervärdesskatt osv.? Hade det blivit så mycket enklare? Den ledande experten på näringslivets skattefrågor sade då: Vem har inbillat er att gränserna har försvunnit? Det sägs i de svenska debatten att om vi kommer med i EG, försvinner gränserna, men det gör de inte. Det intryck som man fick av denne nederländske expert var att det inte händer någonting på mervärdesskattesidan för företagen utom att man får ett ökat administrativt krångel. Nu sker inte längre kontrollen vid gränsen utan inne i företaget. Jag tycker att det är väsentligt att lyfta fram detta när man diskuterar frågorna om en mervärdesskattekontroll och tullens kontroll över gränserna. Oerhört många företagare här i Sverige säger att om vi kommer med i EU, slipper man detta krångel, men det gör man inte alls. Dessa tekniska problem kommer att finnas kvar, och för många företag kommer de att bli större när inte längre Tullverket sköter denna uppgift utan den kommer att läggas ut i företagen. Det är den poäng som jag vill tillföra till denna debatt. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till reservationerna 2 och 4.

Herr talman! Det här betänkandet är relativt kortfattat. Den stora frågan gäller om anslaget till Tullverket skall vara 1 223 miljoner kronor eller möjligen 1 226 miljoner kronor. Det är alltså därom vi skall träta. Jag måste säga att jag trodde att riksdagen hade lämnat metoden att detaljreglera budgetar för de olika myndigheterna. Vi har ett system med ramanslag, och jag tycker att det är helt rimligt att göra den bedömningen att de 3 miljoner som Socialdemokraterna har fört fram ligger inom ramen för vad Tullverket självt kan prioritera och också bör prioritera. Det finns ingen anledning för oss här i kammaren att komma med pekpinne och säga att det skall vara 3 miljoner här. Nästa gång kanske det skall vara 7 miljoner här och 10 miljoner där. Storleksordningen på beloppen talar för att myndigheten själv skall hantera detta. Så Socialdemokraternas förslag är både princiellt felaktigt och dessutom ett underkännande, tycker jag, av Tullverkets kompetens på området. Det är alltså skälet till att vi inte ställer upp på den föreslagna förändringen. När det gäller Tullens roll i ett större sammanhang tar Sverre Palm upp en diskussion om att regeringen inte har lämnat några förslag till lösning. Gränskontrollutredningen lade fram ett förslag i höstas, men den utredningen i sig ger inte utrymme för att göra de lagtekniska förändringar som behöver göras, utan därför skall två utredningar till titta på frågorna, dels beträffande den inre gränsen, dels beträffande den yttre gränsen, för att uttrycka det någorlunda klart och enkelt. Det är ingen tvekan om att det är frågor som kräver en noggrann genomlysning. Vi har lämnat tanken om stickprovskontroll, dvs. att kontrollera alla med röd keps eller någonting sådant, utan det är mera misstankebaserad verksamhet som ligger till grund för de ingripanden som skall göras. Det fordrar nogranna överväganden, så att man gör en avvägning mellan den enskildes integritet och skyddsbehovet. Det är just detta som utredningarna skall behandla. Jag har därför gott hopp om att när resultaten föreligger kommer regeringen att ha ett bra underlag för att lägga en proposition på riksdagens bord. Men, visst, jag medger gärna att närmandet till EU de senaste åren har gått väldigt fort. Det är ingen tvekan om att när vi väl kommer därhän att Sverige är medlem måste vi också från den dagen ha tydliga lagregler på det här området. Så det finns all anledning att understryka att arbetet med detta måste ske skyndsamt men för den skull noggrant. Det yrkande som Socialdemokraterna har ställt i utskottet och i kammaren tycker jag inte i dagsläget utgör grund för något uttalande från riksdagens sida. Nu gick Peter Kling ut ur kammaren, så jag kanske inte skall ta upp hans argumentation närmare utan bara beröra Lars Bäckström litet grand, som hävdade att allt inte blir enkelt i samband med att vi kommer med i EU. Nej, det har naturligtvis Bäckström rätt i. Men det finns beräkningar gjorda som visar att det svenska näringslivets vinst på slopad tullklarering bara i klareringskostnader och administrativa kostnader ligger på drygt en halv miljard kronor. Det är ändå en ganska aktningsvärd transaktionskostnad som på det viset kan minimeras. Att momskontrollen läggs på myndigheternas kontroll ute i företagen tror jag gör att man kan samordna de kontroller som man eljest ändå skulle göra. Så det förefaller inte nödvändigtvis innebära att myndigheterna kommer i ett sämre läge och inte heller företagen. Men jag är öppen för att vi skall under den närmaste tiden föra en intressant och kreativ diskussion kring frågorna om hur vi bäst skall närma oss EG. Därmed, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 1 beträffande anslaget och i övrigt bifall till utskottsmajoritetens förslag.
Herr talman! Carl Fredrik Graf säger att vår uppräkning av Tullverkets anslag är en detalj, och förvisso är det så, 3 miljoner kronor. Men det verkar som om Carl Fredrik Graf inte hörde på den debatt som vi hade om det föregående betänkandet. Där redogjordes klart för att det ingick i ett större sammanhang, där vi socialdemokrater har föreslagit åtgärder inom alla led som är berörda i kampen mot ekonomisk brottslighet -- Riksskatteverket, Polisen, åklagarna, domstolarna. Här har vi då den lilla del, om vi får kalla den för det, som tullkriminalen behöver för att kunna vara med i ett sådant samarbete. Det är också en väsentlig signal till Tullen att jobba mot ekonomisk brottslighet. Lägger man ytterligare till att anslagsframställan bantades med 3,5 miljoner på de pengar som skulle användas för EU-förberedelser, så är regeringen och vi på samma nivå i fråga om detaljer. Jag vill fråga Carl Fredrik Graf om han inte känner oro för att vi inte får utredningarna färdiga och kommer till beslut. Vi socialdemokrater har ända sedan januari 1992 påpekat behovet av ändrade möjligheter för Tullen att jobba och att det behövs en förändrad kompetens och ett annat sätt att bevaka gränsen. Nu står vi faktiskt där att vi får ett beslut så sent att vi inte vet om man kan få fram alla bestämmelser i tid, om det skulle bli ett medlemskap från den 1 januari 1995. Tulltillägget vidrör inte Carl Fredrik Graf i dag, men jag vill säga att även ett EU-medlemskap kräver att medlemsstaterna skall ha en stark kontroll vid den yttre gränsen. Det är vid den yttre gränsen kontrollen skall vara skarpast, för det som passerar den gränsen har ju sedan fri rörlighet i en inre marknad. Det förutsätter att medlemsstaterna också har sanktionssystem, så att man kan kontrollera att tull och andra skatter och avgifter debiteras och betalas. Vi har också att beakta att enligt de regler som skall gälla kommer 1,4 % av varje medlemslands mervärdesskatt att tillhöra EU:s budgetintäkter. Det är ett tungt vägande skäl för att vi också har rätt att kontrollera att mervärdesskatten uppges på ett riktigt sätt i de deklarationer som lämnas.
Herr talman! Sverre Palm tar i sin replik upp tre saker: anslaget, utredningarna och tulltillägget. Låt mig börja med tulltillägget. Det diskuterade vi här i kammaren för inte länge sedan, och den nya ordningen infördes vid årsskiftet. Det var skälet till att jag inte nu tyckte att det fanns anledning att ta upp den debatten på nytt. Vi har gjort bedömningen att det som har hänt under de tre månader som gått inte föranleder att vi skall föreslå någon förändring, utan de argument och de motiv som vi hade i utskottet för det ställningstagande vi gjorde vid den tiden står fast. Sverre Palm är orolig för att utredningarna inte skall bli klara i tid. Det är naturligtvis ett måste att de skall bli klara i tid. I utredningsdirektiven står det att arbetet skall vara klart i maj. Det är möjligt att det kommer att ta något längre tid, men som jag sade i mitt huvudanförande -- och det vill jag understryka -- måste vi den dagen vi är medlemmar i unionen också ha fungerande varusmugglingslag, tullag och myndighetsföreskrifter. Det är självklart, så ambitionen är nog densamma för Socialdemokraterna och regeringspartierna i det här avseendet. Sverre Palm hävdar att det är en väsentlig viljeinriktning, om riksdagen tar ställning för att öka anslaget med 3 miljoner kronor. Jag har all respekt för att 3 miljoner kronor är ett avsevärt belopp, men sett i skenet av det totala anslag som Tullverket har till sitt förfogande måste jag säga att jag inte kan bedöma det som en väsentlig viljeinriktning. Tullen bör och skall själv ha kompetens att avgöra hur man vill prioritera de resurser som man har till sitt förfogande för att uppnå de mål som riksdagen har ställt upp och som också framgår av propositionen och betänkandet. Jag menar således att Tullen själv skall kunna fatta de nödvändiga besluten i det avseendet.

Herr talman! 1944 slog en bomb ned i Pajala. Total förvirring utbröt i hela Norrbotten. Tre dagar före nyårsafton kom det ett faxtelegram till Tullen i Haparanda. Total förvirring och oreda utbröt i Tornedalen. Jag var själv där och tittade på vad som hände. Det var nämligen så att man hade höjt energiskatten på olja. Det hade inneburit att uppvärmningskostnaderna för en villa steg till ungefär 5 000 kr per år. En kubikmeter olja köper man för 2 000--2 300 i Finland. I Sverige skulle den kosta drygt 4 000 kr. Detta var verkligen anmärkningsvärt. Jag blev uppringd av två f.d. s-märkta kommunalråd som undrade om man inte kunde göra något. Den ene påpekade att han omkring 1980 hade suttit med utrikesministrarna i Sverige och Finland, Bodström och Väyrynen, i finska Pello. Man hade kommit överens om att det icke skulle resas några hinder för gränshandel. Det var helt emot den anda som har rått i många år och som innebar att Sverige ensidigt höjde tullen på vissa varor. På 70-talet var trafiken omvänd. Oljan var billigare i Sverige. Finnarna handlade olja här, men finska regeringen ingrep inte. Men nu gjorde svenska regeringen alltså ett ingrepp i gränshandeln. skattefri införsel av varor värda 1 000 kr för resande -- inte kan utnyttjas för införsel av olja för vilken svensk energiskatt skall betalas. Det här händer alltså i nådens år 1994, då man pratar om öppna gränser, EES-avtal och liknande. Sverige och Finland, kommer bestämmelsen att försvinna den 1 januari 1995. Men anledning av det som har inträffat väckte jag en motion. Det blev en kedjereaktion. Alla partier var tvugna att väcka motioner. I betänkandet syns att det både var Folkpartimotioner, Moderatmotioner och s-motioner. De lokala politikerna vet att Tornedalningarna inte älskar dem som vill höja skatten på olja. Det kan kosta i valrörelsen. Jag yrkar med anledning av det jag har framfört bifall till min motion Sk604 och åtföljande reservation nr 5.

Herr talman! Problemet med gränshandeln i Tornedalen illustrerar till att börja med en sak, nämligen problemet med för höga skatter och att skatterna är olika i olika länder. Det är naturligtvis en allmän strävan från vår sida att sänka skattetrycket och på det viset komma tillrätta med denna typ av problem. Det är lämpligt att det sker en skatteharmonisering mellan olika länder. Resandeförordningen är regeringens och inte riksdagens instrument. Den skall reglera de varor eller persedlar som den resande har med sig för personligt bruk när vederbörande passerar gränsen. När det gäller olja handlar det om en införsel som faktiskt sker på kommersiella grunder. Det är inte så att man behöver ha med sig en halv kubikmeter olja under resan. I allmänhet kan man tanka sina fordon var man än befinner sig, oavsett om man är i Finland eller i Sverige. Det är den principiella skillnaden mellan resandeförordningen och de regler som gäller vid sedvanlig import. Syftet med att införa olja är ju naturligtvis att tillgodogöra sig den lägre energiskatt som finns i Finland. Man har som sagt inte med sig oljan för personligt bruk. Den principiella skillnaden tycker jag är viktig att framhålla. Om man skulle göra avkall på den regeln kan det få smittoeffekter på en rad andra områden, vilket inte alls är avsikten med resandeförordningen.
Herr talman! Det är naturligtvis lätt för en skåning att införa regleringar och försämringar i Tornedalen, där man sällan eller aldrig vistats. Carl Fredrik Graf har visserligen varit där efter det att detta hände, men det var första gången. Föreställ er att Bo Lundgren skulle ha gjort samma sak med gränshandeln med Danmark och bestämt att man inte fick handla t.ex. smör och kött, som är billigare i Danmark. Det skulle naturligtvis vara otänkbart. Då skulle hans väljare genast ha hoppat på honom, och han hade riskerat att inte bli omvald. Hela den proposition som ligger till grund för förslaget andas ett förakt för tornedalningar, vilket jag faktiskt har påpekat tidigare i pressen. Det talades om att det fifflades med olja, att man utnyttjade bestämmelserna till max och att det förekom oegentligheter. Det gör det faktiskt inte i de allra flesta fall. Det har varit väldigt väl kontrollerat, och det har såvitt jag känner till inte skett någon smuggling eller försäljning.
Herr talman! Titeln på betänkandet är Anslag till Tullverket, m.m. Debatten kom verkligen att handla om detaljer. Nu talar vi dessutom om en sak som riksdagen inte ens bestämmer över. Vi kan ge regeringen anvisningar, men det är ändå regeringen som reglerar resandeförordningen. Leif Bergdahl talade om skåningar och om att jag inte hade varit i Tornedalen. Jag är inte skåning, och jag har varit i Tornedalen -- dock inte för att studera handeln med olja över den finska gränsen. Samma sak gäller för motsvarande gränsöverskridande av enskilda människor i andra delar av landet. Om man gör upprepade resor över gränsen och tar med sig olika typer av produkter är det uppenbart att det inte sker för personligt bruk utan i annat syfte. Då är det helt enkelt andra regler som gäller. Jag tycker inte att tornedalningarna skall känna sig speciellt utpekade i detta fall. Reglerna gäller lika över hela landet.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 29 behandlas frågan om ny mervärdesskattelag. Till betänkandet har inga reservationer fogats. Betänkandet kan tyckas okonventionellt, men det finns en liten detalj som är tveksam. Vänsterpartiet väckte inte någon motion, och regeringen trodde väl också att propositionen var bra. Men vi ser att utskottet har känt sig tvunget att föreslå vissa ändringar med anledning av propositionen. De finns på s. 103 i betänkandet, herr talman! Det gäller moms på brev. Det är lagtekniskt en problematisk sak för kammaren. Man kan ha vilken åsikt man vill om Posten skall vara bolag. Man kan ha vilken åsikt man vill om det skall finnas brevmonopol, fri konkurrens eller mervärdesskatt eller inte på brevbefordran. Det är inte det som är min poäng, herr talman, utan det är den lagtekniska aspekten på ärendet. Posten har sänt ut en broschyr. Där säger man att det är billigare att skicka brev än innan det blev momsbelagt. Posten höjer inte priset, men från den Det är en korrekt information från Posten. Herr talman! Övriga ledamöter av kammaren! På sidan 103 i betänkandet kan vi se att det som händer när riksdagen fattar detta beslut är att man stryker punkt 7 i 3 kap. 23 § i lagen. I och med det blir det moms på brev. Det kan man göra om man tycker så. Men man behåller den gamla punkten 8, som nu blir punkt 7. Där står det att omsättning av frimärken undantas från skatteplikt. Om man hade varit konsekvent och logisk hade man lyft bort både den gamla punkten 7 och den gamla punkten 8. Det hade varit logiskt och rimligt och väldigt lättförståeligt. Men så gör man inte. Man tar bort den ena -- momsbefrielsen -- och behåller den andra punkten, och då haltar lagstiftningen. Varför gör man så? Det beror på EU, herr talman. Detta är en problematisk sak. Det är ett led i EU Skall vi ha en sådan lagstiftning, som tekniskt utformas på detta självmotsägande sätt, är det inte bra. Vi begär av medborgarna att de skall följa lagens anda och bokstav. Men då måste lagarna stå i överensstämmelse sig själva både till anda och bokstav, och det gör den inte här. Orsaken är att EU kräver att frimärken skall vara momsbefriade. Den blir då liksom kråkan i den gamla folksagan, varken klädd eller oklädd, och det är inte bra med sådan lagstiftning, herr talman. Det finns ute i Europa ett slags kreativ lagstiftning när det gäller EU-frågor. Man antar EU-regler, och sedan struntar vissa länder att följa dessa bestämmelser eller tillämpar dem kreativt och tekniskt smidigt. Herr talman! I den här frågan är jag konservativ. Jag tror att det är bra att vi har lagar som är entydigt och strikt utformade. Vi får inte börja arbeta med den här principen i andra lagstiftningsärenden. Då är vi inne på väldigt farliga vägar. Någon kan säga att den här frågan är mindre viktig. Men om man sätter den kreativa lagstiftningstekniken i system får vi en lagstiftning som inte är entydig och lättbegriplig för den som skall följa lagen, och det är inte bra att ha ett sådant samhälle.

Herr talman! Lars Bäckström är ju känd för att vara en debattglad herre, men här är han nog i alla fall alldeles för yvig. Den här frågan har diskuterats och fattats beslut om, närmare bestämt den 16 februari. Vi minns ju alla debatten mellan herr Bäckström och moderatkollegan K.G. Svenson. Då gick Bäckström i taket och rubricerade betänkandet som rappakalja, och fick litet publicitet på det sättet. Jag tycker att Bäckström skall gå in i sin kammare och lusläsa debattprotokollet från den 16 februari, när vi talade om moms på frimärken och porto. Jag har läst det i dag. Här finns svar på de frågor som Bäckström nu kräver svar på än en gång. Jag har fått i min hand den rekommendation som finns från Riksskatteverket om mervärdeskatt på frimärken och brevbefordran enligt lagen om mervärdeskatt. Jag har fått veta att Bäckström också har den rekommendationen. Ta och läs den samtidigt som alla svar som presenteras i debattprotokollet från den 16 februari! Då behöver vi inte ha den här debatten.
Herr talman! Jag tror inte att jag och Filip Fridolfsson behöver ha den här debatten. Vi känner de här problemen. Det är inte för vår skull som vi har debatten. Kammaren börjar nu fyllas med ledamöter. Filip Fridolfsson uppmanar mig att läsa protokollet. Jag kan ge en annan uppmaning till alla ledamöter. Det är bara att läsa längst ner på s. 103 i detta betänkande. Där står två spalter, och det gäller p. När ni ledamöter läser det inser ni att detta inte är någon bra lagstiftningsteknik. Det tror jag att alla här inser. Jag inser det, och jag tror att Filip Fridolfsson inte tycker att det är en helt lyckad lagstiftningsteknik. Men det är vad jag tror. Tycker Filip Fridolfsson att det är en bra lagstiftningsteknik, då har vi skilda meningar, men det kan vi ju leva med. Men jag tror inte att Sveriges riksdag kan leva med den här lagstiftningstekniken i andra ärenden och sätta den i system. Då får vi problem med hur medborgarna respekterar våra lagar. Herr talman! Kammarledamöter! Läs s. 103 p. 7 och 8 i bägge spalterna, så förstår ni vad jag menar!
Herr talman! De ändringar som har vidtagits är utformade i enlighet med EG-kommissionens direktiv. Man skall ju vara glad på sin födelsedag, brukar det sägas. Jag skall inte förmörka Bäckströms födelsedag med att vara allför hård i min kritik. Men nog var hans inlägg på den här punkten i ett ärende som redan är avgjort snudd på ett politiskt självmål. I varje fall var det en rejäl snedspark -- om jag skall fortsätta att tala fotbollsspråk.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas bl.a. Militärhögskolan och Försvarets förvaltningshögskola läggs ner den 30 juni 1994 och att en ny självständig högskola utanför försvarsmakten inrättas den 1 juli 1994, bestående av den nuvarande Militärhögskolan och Försvarets förvaltningshögskola. Regeringen föreslår att den nya högskolan skall benämnas Militärhögskolan. Regeringen har inte fullföljt LEMO:s förslag i ett avseende, nämligen att Försvarshögskolan borde ingå i den nya högskolan och att den nya högskolan skulle ges namnet Försvarshögskolan i stället för LEMO:s motiv för att integrera även Försvarshögskolan i den nya högskolan är att det skulle bidra till att främja kompetensutvecklingen inom den nuvarande Försvarshögskolan. LEMO konstaterar att omsättningen av civila lärare har varit mycket långsam -- tjänstgöringstider på 10--15 år och längre tid är vanliga. Med så långa tjänstgöringstider ifrågasätter LEMO om från början ämnesmässigt kompetenta lärare kan vidmakthålla och utveckla det sakliga kunnandet och den pedagogiska skickligheten i ett samhälle som är statt i en så snabb utveckling som vårt. Enligt LEMO skulle en sammanhållen högskola vara befrämjande för de olika utbildningarna. Gemensamma och kvalificerade lärarresurser kan då byggas upp och användas för undervisningen i militära och civila ämnen i Försvarshögskolans totalförsvarsutbildning och i Militärhögskolans och Förvaltningshögskolans utbildningar. Detta skulle stärka kvaliteten i de olika utbildningarna. Samordningen med utbildningen inom det civila försvaret skulle också med den här lösningen underlättas. Genom gemensamma lärarresurser skulle det vara utvecklande att skilda erfarenheter tas till vara vid de olika utbildningarna. Inte minst skulle det vara befrämjande för den militära utbildningen med influenser från den civila utbildningen. Herr talman! En annan fråga som har varit föremål för diskussion och analys i LEMO är behovet av att bevara Försvarshögskolans identitet som totalförsvarsinstitution. Genom den lösning som föreslås av LEMO och som redovisas i betänkandet säkerställs Försvarshögskolans särställning samtidigt som det medför en önskvärd kompetensutveckling, en ökad effektivitet och sänkta kostnader. I försvarsutskottet har frågan om Försvarshögskolans inlemmande i den nya högskolan varit föremål för en omfattande diskussion. Bl.a. har utskottet haft särskilda föredragningar av LEMO-utredaren och av Utskottets majoritet, bestående av regeringspartiernas företrädare och Ny demokrati, valde dock att följa regeringens förslag, trots att vad jag anser var en övertygande argumentering från LEMO-utredaren. Vi socialdemokrater har funnit att övervägande skäl talar för LEMO-utredarens förslag. Vi har därför till utskottets betänkande fogat en reservation som jag yrkar bifall till, samtidigt som jag yrkar avslag på propositionens förslag.

Herr talman! Jag behöver inte upprepa den recitdel som vi för ett ögonblick sedan kunde höra i Sven Lundbergs anförande. Därför kan jag fatta mig utomordentligt kort. Nyss talade Sven Lundberg om den kompetensutveckling som skulle kunna bli följden av att Försvarshögskolan integreras med den nya militärhögskola som bildas. En integrering har övervägts i beredande instanser men ändå inte tagits med vid den sammanvägning som gjorts i regeringskansliet. Utskottets majoritet delar uppfattningen i den motiveringen och anser, liksom regeringen, att man måste beakta att det finns principiella skillnader i inriktning mellan å ena sidan Militärhögskolan och Försvarets förvaltningsskola och å andra sidan Försvarshögskolan har, vilket sägs i betänkandet, att tillgodose vissa utbildningsbehov hos totalförsvaret. Övervägande skäl talar för att vi bör behålla den profilen också med den nya organisationen. Jag kan gott säga till Sven Lundberg att detta förvisso är en typ av fråga som man kan ha både den ena och den andra uppfattningen om.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
Herr talman! Jag tycker ändå att det på något sätt är beklagligt att man inte löpte linan fullt ut. Vid föredragningarna i utskottet hade jag en känsla av att det fanns en stor förståelse för LEMO:s ställningstagande. Men som jag sade i mitt anförande valde dock utskottsmajoriteten att följa regeringen. Jag kan ha en viss förståelse för att man är lojal på den punkten, men för sakfrågans behandling var det olyckligt och beklagligt att man inte gick hela vägen utan gjorde halv halt. LEMO hade gjort en ganska omfattande analys av Försvarshögskolans identitet och förslagit åtgärder för hur man skulle kunna bevara den. Både hos LEMO och i utskottet ansågs det vara av väsentlig betydelse att den bevarades. LEMO har alltså givit anvisningar om hur denna identitet kan bevaras samtidigt som man åstadkommer en kompetensutveckling i fråga om lärarresurser. Dessutom handlar det om att göra kostnadsbesparingar och uppnå en ökad effektivitet. Detta tycker jag att Arne Andersson kunde ha varit med på, och han kunde också ha sett till att hans båda kamrater ställde upp på en klok åtgärd.
Herr talman! Jag vill vara utomordentligt generös mot Sven Lundberg och säga att det väl egentligen fanns ett skäl för att integrera också Försvarshögskolan. Det skulle nämligen medföra att man kunde ge den nya högskolan det enligt min mening något bättre namnet Försvarshögskolan. Det är faktiskt bättre än Militärhögskolan -- med tanke på de tre sammanslagna skolorna. Men man måste nog se mer till saken än till namnet, Sven Lundberg, och jag tycker att regeringens och utskottsmajoritetens bedömning har fog för sig.

Herr talman! Ärade kammarledamöter! Jag vill påstå att riksdagen har vissa problem med idrotten. Då tänker jag inte närmast på den egna idrottsverksamheten utan på idrotten som samhällsfenomen och folkrörelse. Åsikterna om idrotten går brett isär såväl mellan partierna som mellan de olika ledamöterna. Jag tror att åsikterna i stor utsträckning beror på vilket förhållande man själv har till idrotten.

Det är därför ganska allvarligt att riksdagen avhänder sig en möjlighet att verkligen skaffa den här informationen. Men för oss i Vänsterpartiet är idrotten allför viktig för att både dess positiva betydelse och dess problem skall reduceras till en intern fråga främst för Riksidrottsförbundet. Vi anser att idrotten angår hela samhället. Därför begär vi att en idrottsutredning görs. Det är ett krav vi ställt i flera år nu, och jag vet att det hos många enskilda idrottsengagerade ledamöter finns intresse för en sådan utredning. Av någon oförklarlig anledning motsätter sig emellertid kulturutskottet detta, trots att det är mer än 20 år sedan den senaste idrottsutredningen gjordes. Jag vågar påstå att det är få områden där förhållandena och villkoren har ändrat sig så radikalt på 20 år som inom idrotten. Trots detta vill man alltså från riksdagens sida fortsätta att behandla idrotten som om absolut ingenting har hänt. Riksdag och departement visar ju annars stort intresse för att utreda folkrörelseanknuten verksamhet. Jämför man med exempelvis folkbildningen, nästa ärende här i kammaren, finner man att den utreds i stort sett vart femte år. Kulturen, som ligger nära idrotten i många avseenden, är för närvarande föremål för fyra olika utredningar. Som argument för att avstyrka Vänsterpartiets motion om en idrottsutredning anger utskottsmajoriteten att ''det måste ankomma på idrottsrörelsen att väcka frågan om tillsättandet av sådana utredningar''. Herr talman! I dag är frågor om utvärdering, revision och uppföljning av hur statens resurser används högaktuella. En idrottsutredning skulle naturligtvis inte enbart handla om sådana frågor utan vara betydligt vidare. Att avfärda behovet av en parlamentarisk utredning med motiveringen att kravet måste komma från dem som behöver utredas synes mig synnerligen krystat, för att inte säga helt befängt. Jag skulle t.o.m. vilja ifrågasätta om det inte är formellt fel att utskottet uttalar sig på ett sådant sätt. Man påstår faktiskt att en verksamhet som erhåller statliga bidrag själv skall bestämma när, huruvida och under vilka former riksdagen skall kunna utreda verksamheten. Jag sade tidigare att vi har drivit kravet om en idrottsutredning under många år. I år har vi fokuserat oss på behovet av en utredning med kvinnoprofil. Det gör vi av flera skäl. Kvinnoidrotten har låg status i Sverige. Damfotbollen uppmärksammas sällan. Ridsporten anses fortfarande vara litet av en snobbsport för flickor, trots att den är en av Sveriges största folksporter. TV-sporten upplåter, enligt en undersökning, bara 6 % av sin sändningstid åt idrottande kvinnor. Vi menar att det låga intresset för ökade resurser -- och bristen på uppmärksamhet, uppmuntran och stöd -- till flickors och kvinnors idrottsintressen och behov av fysiska aktiviteter inte kan förklaras som annat än rester av ett mycket traditionellt könsrollstänkande. Särskilt den massmediala idrottsvärlden är fortfarande grabbig. Kvinnorna får finna sig i att delta på mäns villkor. Trots jämställdhetssatsningar från Riksidrottsförbundet släpar idrottsvärlden efter det övriga samhället vad det gäller att ge kvinnor makt och inflytande. Det är troligtvis bara näringslivets bolagsstyrelser som kan matcha idrotten i det avseendet. Vi vet att kvinnor i allmänhet tenderar att värdera idrottens sociala värden högre än den rena prestationsinriktningen. Man kan något generaliserande tala om att kvinnor motionerar och män idrottar. Men även inom elitidrotten, som är helt prestationsinriktad, finns det klara könsskillnader. Intresset och villkoren för kvinnliga toppidrottare är helt annorlunda än för deras manliga kollegor. Skillnaderna är dock inte bara verkliga, dvs. de är inte bara betingade av fysiska skillnader mellan män och kvinnor, utan de hänger också ihop med att vi värderar kvinnors och mäns fysiska prestationer olika. De motions och idrottsformer som ger hög status för män gör det inte alltid för kvinnor och vice versa. Vi i Vänsterpartiet tycker att det är dags att man slutar att kräva av kvinnor och unga flickor att de skall anpassa sig till idrottens manliga ideal. Idrottsoch friluftsrörelsen måste också anpassas till kvinnors önskemål och behov. Vänsterpartiet anser alltså att en idrottsutredning med tydlig kvinnoprofil bör tillsättas. Där kan det faktaunderlag som gäller flickor och idrott samlas och kvinnoidrottsforskningen finnas representerad. Utredningen bör vidare få direktiv att ta fram förslag på budgeterings och finansieringsprinciper som inte förfördelar kvinnor. Fördelarna respektive nackdelarna med en organisation som hyser både elit och motionsidrott under samma tak bör tas upp till diskussion. Utöver detta bör naturligtvis ledarrekryteringen inom idrotten, kostnadsökningarna, den alltmer komplexa ekonomiska relationen mellan idrott, stat, kommun och reklamintäkter -- kort sagt det ökade kommersiella beroendet -- och förutsättningarna för ideellt arbete samt dopningproblematiken behandlas. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen i betänkandet KrU11.

Herr talman! Låt mig i denna valperiods sista års första idrottspolitiska debatt -- det kan möjligen bli någon mer -- rikta blickarna tillbaka på år 1991. Då hade idrottsrörelsen mycket stora förväntningar. De dåvarande oppositionspartierna gav sken av att det skulle bli väsentligt bättre villkor för idrotten med en ny regering. Om det var lättsinnigt lovat eller inte får andra svara på. I idrottsrörelsen må man väl rannsaka hur man uppfattade det. Från socialdemokratiskt håll var vi betydligt försiktigare. Vi sade att vi skulle kunna behålla statens stöd till idrotten på ungefär den nivå som vi hade uppnått fram till 1991. Man bör vara medveten om att stödet under 1980 talet hade höjts vid flera tillfällen. Samtidigt hade vi fått en skattereform som förvisso inte försämrade stödet till idrotten men väl ökade idrottsrörelsens kostnader på en del olika områden. De ökade kostnaderna uppskattades till ungefär 600 miljoner om året. Det var idrottsrörelsen som gjorde den uppskattningen. I budgetförslaget 1991 kompenserades ungefär hälften av de ökade kostnaderna med en rad olika åtgärder. Några år senare, i slutet av denna valperiod, kan vi fråga oss hur det blev. Har de borgerliga partierna i regeringsställning infriat de förväntningar som de var med om att skapa bland idrottsfolket? Nej, det har de inte alls gjort. Man kan säga att den borgerliga regeringen hittills, under den innevarande valperioden, har orkat med ungefär det som vi socialdemokrater i valrörelsen för tre år sedan bedömde som rimligt. Man kan fråga sig varför jag då står och pratar om detta. Jag tycker ändå att de löften om andra villkor som förespeglades idrottsrörelsen under valåret 1991 på något sätt bör tas upp vid en sådan här tidpunkt. Det är lätt att konstatera att dessa löften inte har infriats. Detta bör rimligen leda till en betydande skepsis inför vad borgerligheten måhända kommer att ställa i utsikt inför nästa valperiod. Under den här tiden har idrottsrörelsen arbetat vidare. Den har förmått att öka sina inkomster, bl.a. genom lotterier och spel av olika slag, främst genom Bingolotto. Det går att göra en ungefärlig uppskattning av att idrottsrörelsen i landet omsätter mellan 10 och 12 miljarder om året. Av detta torde den egna insatsen -- som man får in genom medlemsavgifter, spel, lotterier och andra intäkter -- ligga någonstans mellan 5 och 7 miljarder. Staten bidrar enligt regeringens proposition med ungefär 800 miljoner. Landstingens bidrag ligger på ungefär 100 miljoner. Kommunerna står antagligen för ca 5 miljarder. Därav torde 3,3 miljarder ligga i anläggningar av olika slag, i form av investeringar, driftskostnader och sådant. Samhället står alltså för en väsentlig del. I framtiden kommer säkerligen det allmänna stödet fortfarande att vara av grundläggande betydelse för idrottens fortsatta utveckling och verksamhet. Från socialdemokratisk sida vill vi varna för att göra idrottsrörelsen alltför beroende av det svenska folkets lust till spel och dobbel. Det kan i många situationer vara en bräcklig grund att stå på, även om det tidvis går väldigt bra. Detta hindrar dock inte att vi vill se bättre möjligheter för folkrörelserna, inbegripet idrottsrörelsen, att öka sina inkomster genom spel och lotterier. Den lotteriutredning som den socialdemokratiska regeringen tillsatte lämnade sina förslag till ministern i slutet av år 1992. Utredningen var enig, och remissinstanserna var också ganska eniga och gav ett positivt utlåtande över de förslag utredningen kom med. Nu har det snart gått ett och ett halvt år sedan utredningsresultatet lades fram. Det lär komma ett regeringsförslag om några dagar, eller hur? Jag ställer frågan samtidigt som jag tittar litet grand på Stig Bertilsson. Det finns en del problem inom idrottsrörelsen i dag. Ett problem för dagen är att antalet deltagare sviktar. De förhoppningar som fanns för ett antal år sedan om att idrottsrörelsens aktiva skulle växa i stort antal har faktiskt inte infriats. Det är snarare tvärtom så att deltagandet i olika former av tävlingar tenderar att minska litet grand. Det har också varit trögt med jämställdhetsarbetet inom idrotten. Jag vill referera till den debatt som vi förde kring ett utskottsbetänkande här i kammaren förra året. Idrottsrörelsen är emellertid en självständig folkrörelse som är väl medveten om sina problem. Jag vill betona att det är en självständig folkrörelse, och jag vill säga till Elisabeth Persson att det närmast är därför som vi inte är beredda att ställa upp på den utredning som Vänsterpartiet vill ha. Vi menar nämligen att i samhällets umgänge med en självständig folkrörelse är det inte rimligt att medverka till att en utredning kommer till stånd om inte folkrörelsen själv kräver det och vill vara med och delta. Vi har inte fått några tecken på något sådant. Från socialdemokratisk sida vill vi inför framtiden ändock betona några saker i idrottspolitiken. Det gäller betydelsen av det lokala aktivitetsstödet. I anslutning till det är det väsentligt att det framtida stödet i stor utsträckning får en sådan utformning att det just går till det lokala arbetet, särskilt bland barn och ungdomar. Det finns också skäl att betona ledarskapets betydelse inom idrottsrörelsen. Idrottsdebatten har hittills fokuserats på den statliga politiken. Vi tycker nog att det är litet malplacerat i dag. Av den redogörelse som jag gav förut framgick att det är det kommunala stödet som är betydelsefullt. Det finns anledning att poängtera betydelsen av kommunernas bidrag för idrottsrörelsen. Det gäller inte minst anläggningar av olika slag. Det har funnits en tendens till att kommunerna har velat överföra ansvaret för drift och skötsel av idrottsanläggningar till idrottsrörelsen. Det är en väg som vi inte vill avvisa. Men vi menar bestämt att idrottsorganisationerna inte på något sätt skall påtvingas ansvaret för skötsel av och omsorg om anläggningarna. Det bör vara en praktisk fråga i varje kommun. Efter diskussioner och i samförstånd med idrottsrörelsen skall man komma överens om vad som är bäst. I vår motion har vi pekat på möjligheterna att inrätta ROT-projekt på idrottens område. Vid reparationer och om och tillbyggnader av anläggningar skulle man då kunna få del av arbetsmarknadsmedel. Det förslaget behandlas av arbetsmarknadsutskottet, så det är inte aktuellt i den här debatten. Men det har betydelse för idrotten. Jag har betonat att det är viktigt att fortsätta med jämställdhetsarbetet. Jag menar att vi skall avvakta det arbete som sker inom idrottsrörelsen. Vi skall dock noga bevaka hur det genomförs och vilket resultat det får fram till 1995. Från socialdemokratisk sida vill vi också betona idrottens internationella arbete och betydelse. Det gäller både i förhållande till andra nationer och världsdelar och till alla de människor ifrån andra länder som finns här i Sverige. Idrotten har således betydelse för invandrarna. Vi vill också betona betydelsen av att goda villkor skapas för elitidrottare. Det gäller särskilt villkoren för att kombinera elitidrott och studier. Det här är inte bara väsentligt för gymnasieskolan utan även på högskolenivå. Herr talman! Sammanfattningsvis har jag velat rikta uppmärksamheten på de löften som de borgerliga partierna gav inför denna valrörelse. De har inte infriats. Jag har också velat ta upp några problem inom idrottsrörelsen. Dessutom har jag velat visa på några områden inom idrottspolitiken som vi socialdemokrater tycker är väsentliga inför framtiden.
Herr talman! En parlamentarisk utredning kan inte göras när det gäller en självständig folkrörelse, påstår Anders Nilsson. Jag undrar var i hela friden han har fått det ifrån. Självfallet kan staten göra sådana utredningar, och det har gjorts i andra sammanhang. I början av 70-talet gjordes en idrottsutredning. Det var den utredningen som jag refererade till. Det är visserligen 20 år sedan den utredningen gjordes, men såvitt jag förstår var idrottsrörelsen lika mycket en folkrörelse då som den är nu. Då gick det bra. Det är klart att det inte kan finnas några formella hinder för riksdagen att besluta om en parlamentarisk utredning av en verksamhet som får så betydande ekonomiska bidrag, som Anders Nilsson själv refererade till. Jag är litet orolig för att det har gått troll i parlamentariska utredningar. De är naturligtvis inte till för att stjälpa idrottsrörelsen eller att på något sätt försöka komma åt den. Det är tvärtom ett sätt att utreda verksamheten. Jag gav exempel på vad en idrottsutredning borde ta upp. Det är frågor som idrottsrörelsen har arbetat med men inte kunnat lösa. Man kan då få hjälp med att t.ex. utreda hur man kan förändra bidragsgivningen så att mål som såväl idrottsrörelsen i stort som riksdagen är eniga om skall kunna främjas. Jag vill bara betona att jag tycker att Anders Nilsson är ute och cyklar -- om uttrycket tillåts -- när han påstår att riksdagen inte kan tillsätta en utredning av en självständig folkrörelse.
Herr talman! Jag vill tacka Elisabeth Persson för att hon gav mig ett epitet och påstod att jag är ute och cyklar. En betydande del av idrottsrörelsens folk är ute och cyklar på olika sätt. Det är bra för hälsan och från alla möjliga synpunkter. Jag drar gärna en lans för cykling. Om Elisabeth Persson vill följa med på en cykeltur så är hon välkommen att ta kontakt med mig så att vi kan ordna det. Herr talman! Jag har inte sagt att det finns formella synpunkter på en utredning. Regeringen eller riksdagen kan naturligtvis besluta om en utredning även om idrottsrörelsen inte vill det. Jag har talat om det förståndiga och lämpliga i att göra det. Jag tycker fortfarande att det varken är förståndigt eller lämpligt att föranstalta om en stor utredning som rör en särskild folkrörelse utan att denna stora folkrörelse vill ha utredningen. Det är varken förståndigt eller lämpligt, även om det är formellt okej. Jag tycker att det är bättre att resonera om vad som är förståndigt än om vad som är möjligt.
Herr talman! Anders Nilsson har tyvärr inte reserverat sig mot skrivningarna i kulturutskottets betänkande där man påstår att man på formella grunder inte kan göra en utredning om inte idrottsrörelsen vill ha den. Jag skall inte förlänga debatten, men jag vill påstå att vi båda naturligtvis vet att det inte finns bara en enda och odelad idrottsrörelse. Inom idrottsrörelsen finns det många olika uppfattningar i olika frågor. Just när det gäller jämställdhetsfrågorna skulle jag vilja påstå att det finns mycket uttalade synpunkter från stora delar av idrottsrörelsen som har uppfattningen att arbetet måste påskyndas. Man skulle också gärna se en parlamentarisk utredning som skulle kunna bringa reda i den här frågan. Det är ju inte så enkelt så att man inom idrottsrörelsen talar med en röst. Det är självklart att riksdagen inte kommer att få någon formell begäran från styrelsen för Riksidrottsförbundet att utreda verksamheten. Det skulle inte bli många utredningar gjorda i det här landet om vi skulle vänta på att de som företräder verksamheterna som skall utredas själva skulle begära att de skulle utföras. Jag hänvisar återigen till jämförelser med folkbildningen. Utan att företrädarna själva har bett om det utreds verksamheten med nästan periodiskt återkommande envishet vart femte år.

Herr talman! Till denna första debatt, det sista riksdagsåret under denna mandatperiod om idrotten har utskottet lämnat ett stort sett enigt betänkande. Det innebär att utskottet föreslår att idrotten skall få ett statligt stöd på drygt 500 miljoner kronor under kommande budgetår. Det stämmer ganska väl med hur det har varit undet de senaste åren. Nivån på stödet har legat stilla. Uskottets betänkande präglas i hög grad av en samsyn mellan partierna om idrottsrörelsens ställning och betydelse. Det finns inga delade meningar om att aktivt idrottsutövande bidrar till friskvård och motion och avhåller från skadlig verksamhet. Det råder inte heller några delade meningar om att elitidrott också är en underhållningsfaktor. Jag tror också att vi har denna samsyn i fråga om de ideellt arbetande ledarnas betydelse för den svenska idrottsrörelsen. Det är dessa saker som sammantaget utgör skälen till att staten ger ett betydande stöd till svensk idrott. Det är glädjande att vi kan vara överens om det. Enigheten mellan riksdagens partier innebär inte, herr talman, att den svenska idrottsrörelsen har det helt bekymmersfritt. Tvärtom! Det finns en hel del problem inom idrotten som behöver belysas. Det gäller inte minst det faktum att idrottsrörelsen i dag får finna sig i att framför allt kommunerna befinner sig i en helt annan ekonomisk situation än den som rådde under penningkarusellens 80-tal. I dag sparar kommunerna på alla områden. Det är naturligtvis fullt rimligt att även idrotts och fritidsverksamheten får finna sig i att delta i ett besparingsarbete. Idrottsrörelsen skulle inte framstå som trovärdig om man inte sade ja till besparingar i de kommuner som sparar in på barnomsorgen, ådlringsvården, skolan osv. Jag vill gärna framhålla att vi har sett att idrottsrörelsen tar aktiv del i arbetet. Det ser vi bl.a. i att man inom föreningslivet tar hand om och tar ansvar för indrottsanläggningarna i kommunerna. Jag tror att det är nödvändigt att idrottsrörelsen är öppen för och tar ett ökat ansvar för bl.a. anläggningar. Herr talman! Jag tror också att det är möjligt att idrottsrörelsen i högre grad kan finansiera sin egen verksamhet med hjälp av en ökad mängd egna insatser. När vi politiker i riksdagen och kommunerna inte kan dela ut pengar -- det kan vi som bekant inte göra i obegränsade mängder -- är det väsentligt att i denna situation kunna underlätta för föreningslivet, och framför allt idrottsrörelsen, att med egna insatser stödja sin ekonomi. Det är vår uppgift att förenkla i regelverket och ta bort de hinder som kan vara besvärliga för föreningar som vill få in inkomster. Det är fråga om att avbyråkratisera och bl.a. vid övertagande av anläggningar bidra till att föreningslivet med egna arbetsinsatser kan stärka sin egen ekonomi. En annan viktig faktor för idrottsrörelsen är att återigen öka intäkterna från spel och lotterier. Traditionellt sett har föreningslivet i Sverige finansierat sin verksamhet i betydande grad med hjälp av spel och lotteriverksamhet. Vi kunde se ett klart brott i den utvecklingen under 80-talet när statens bolag kapade åt sig ökade marknadsandelar på spel och lotterimarknaden. Det innebar att föreningslivet fick det svårare. Detta kompenserades med bidrag. Som helhet sett blev detta ingen vinstlott för föreningslivet, utan föreningslivet fick se sig bli alltmer bidragsberoende och i mindre grad själv kunna hantera intäkterna. I och med inrättandet av Bingolotto skedde en förändring. Det var en nödvändig förändring. Bingolotto gav under förra året det svenska föreningslivet en inkomst på nästan 1 miljard kronor. Det är fråga om så oerhört mycket pengar att det knappast går att mäta hur mycket det går att få för 1 miljard. Jag kan konstatera att det är pengar som har tillförts föreningslivet genom dess egna insatser. Detta har skett i ett läge där kommunerna har sparat. Detta är ett bra exempel på att om man sätter vapen och verktyg i händerna på idrottsrörelsen, klarar de att finansiera sin verksamhet bl.a. med hjälp av spel och lotterier. Bingolotto är emellertid inte den allena saliggörande lösningen för svensk idrott. Jag vill gärna understryka detta. Framför allt behöver Därför kommer regeringen att under våren -- inom kort, som ett direkt svar till Anders Nilsson -- att lägga fram en proposition. I propositionen kommer förslag att finnas som med utgångspunkt i Lotteriutredningens resultat kommer att ge föreningslivet möjligheter till kraftigt ökade intäkter från spel och lotterimarknaden. Propositionen förbereds för närvarande inom Civiloch Finansdepartementen, och den är på väg. Precis som Anders Nilsson sade tidigare kan det vara farligt med för mycket inkomster från spel och lotterier. Man får inte heller glömma att spel och lotterier är och har varit en inkomstkälla för idrottsrörelsen. Kompetensen och människorna finns där. Jag är mycket medveten om att de flesta som jobbar i idrottsföreningar i första hand vill jobba som ledare för ungdomar. Men det finns i varje svensk idrottsförening människor som faktiskt inte är bäst på att jobba med ungdomar. De kanske gärna gör en insats på den administrativa eller ekonomiska sidan. Den kraften måste tas till vara i en situation där samhällets resurser inte är oändliga. I det här sammanhanget vill jag -- i replikform -- ta fasta på Anders Nilssons påstående att den borgerliga oppositionen 1991 lovade mer än vad som senare infriades. Jag konstaterar att Anders Nilsson har fel. Visserligen sade Anders Nilsson att borgarna orkade med det som Socialdemokraterna bedömde var rimligt. Det var hyggligt av honom att säga så. Med detta menar han förmodligen det statliga anslaget. Men det hör till saken att vi lovade aldrig i valrörelsen, och har därefter aldrig lovat, något ökat statligt anslag. Vi har varit väl medvetna om den ekonomiska situationen. Vi har över huvud tagit inte lovat något som vi inte har kunnat hålla. Vi har hållit fast vid ett oförändrat statligt anslag, och det har idrottsrörelsen accepterat. När det gäller spel och lotterier ansåg vi att det var ytterst väsentligt att idrottsrörelsen kunde få ökade andelar och ökade möjligheter att finansiera sin verksamhet. Vi sade att vi var beredda att i hög grad verka för detta. Vi nämnde bl.a. inkomster från Tipstjänst. Vad som har skett hittills under mandatperioden är t.ex. införandet av Bingolotto. Det är förvisso inte någon politikers förtjänst att Bingolotto har införts. Men jag vet inte om Anders Nilsson menar att man inom föreningslivet skall bortse från den inkomst som varje år kommer från Bingolotto -- som nu sker med hjälp av regelverket. Det är inte politikernas förtjänst, men det är en ny spelinkomst, som har kommit föreningslivet till del. Dessutom är Lotteriutredningen på gång, liksom föreningslivets övertagande av Tipstjänst, som Anders Nilsson vet. Avsikten därmed är, som bekant, att idrotten med egna insatser skall kunna öka sina intäkter. Anders Nilsson påstår att vi inte har levt upp till våra vallöften, men han har helt fel. Vi har rättat till en del av avarterna i skatteomläggningen 1991. Det gäller bl.a. momsen som infördes på tillhandahållande av lokaler, som vi har tagit bort under detta riksmöte. Vidare har momsen sänkts på resor och annat som idrotten utnyttjar. Idrottsrörelsen har själv beräknat att man har tjänat tiotals miljoner kronor på det. Herr talman! Det här anförandet blir litet längre än beräknat, men det beror på att jag inte fick möjlighet att replikera när utskottets skrivning angreps av Elisabeth Persson. Jag var alltså tvungen att ta upp det nu. Med anledning av att Elisabeth Persson tar upp en jämställdhetsdebatt vill jag konstatera att det egentligen inte finns fog för att i dag tillsätta en utredning med kvinnoprofil, som hon efterlyser. Vi politiker skall naturligtvis ställa krav på att idrotten utvecklar sig också i fråga om jämställdhet, men det gör den. Elisabeth Persson säger att idrotten ligger efter i utvecklingen. Jag vill då fråga: Vad ligger den efter? Jämfört med andra länder och med andra företeelser är idrotten på god väg. Det är anledningen till att jag tycker att vi kan avvakta riksidrottsmötet 1995, då riksidrottsrörelsen kommer att utvärdera den jämställdhetsplan som antogs 1989. Det är en jämställdhetsplan som går ut på ökad kvinnlig representation i valberedningar och styrelser. Där har man kommit en god bit på väg. Jag kan försäkra Elisabeth Persson att jag, liksom hon, studerar och följer detta noggrant. Men det skulle vara anmärkningsvärt om vi gick in samtidigt som målmedvetna aktiviteter pågår inom idrotten. Elisabeth Persson säger att en idrottsutredning kan göras i vilket fall som helst. Det är möjligt, men vi skall komma ihåg att Riksidrottsförbundet är satt i myndighets ställe att sköta riksidrottens angelägenheter i vårt land. Det är vår uppgift att bevaka och noggrant följa det arbetet, och det gör vi. Men vi vill inte göra en utredning just nu på det här området, eller på något annat område, och det är ett uttryck för att vi tycker att det finns anledning att notera att Riksidrottsförbundet jobbar aktivt med dessa frågor. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till kulturutskottets hemställan och avslag på reservationen från Vänsterpartiet.
Den ärade talaren begärde ordet för 6 minuter och har hållit på i 13 minuter.
Herr talman! Stig Bertilsson är uppenbarligen dåligt informerad. Jag skall gärna sända över papper till honom från idrottsrörelsen själv som visar dels hur man arbetar med att försöka förbättra jämställdheten, dels att man inte kommer att nå de egna uppställda målen. Detta visar mycket tydligt att jämställdhetsarbetet fortskrider på mycket olika sätt inom olika specialförbund. En del tål dess värre inte en jämförelse med någonting annat än möjligen näringslivets bolagsstyrelser, där kvinnorepresentationen som bekant är fullständigt urusel. Riksidrottsförbundet har självt ställt upp mål för sitt jämställdhetsarbete. Man arbetar frenetiskt med detta. Jag vill påstå att Riksidrottsförbundet oftast gör ett mycket bra jobb, men just jämställdhetsarbetet klarar man inte av. Stig Bertilsson säger att vi inte skall göra några utredningar på vare sig det här området eller något annat område. Det förstår jag inte.

Herr talman! Jag är inte alls dåligt påläst. Jag upprepar min fråga: Är idrottsrörelsen sämre än andra institutioner och organisationer, internationellt eller nationellt? Jag har uppfattningen att idrottsrörelsen bedriver ett mycket ambitiöst arbete i den här frågan. Jag vet inte om man kommer att lyckas i sina föresatser, men det skall utvärderas på riksidrottsmötet 1995. Man har sagt att till dess skall minst 40 % av styrelseledamöterna i idrottens organisationer och 50 % i valberedningarna vara kvinnor. Det är en målsättning som vi måste ha respekt för. Jag är inte i dag beredd att säga att Riksidrottsförbundet sköter det här på ett sådant sätt att det finns anledning för oss att ta ett initiativ under pågående arbete. Jag sade inte att det inte skall göras utredningar på något område. Vad jag sade var att det på idrottens område för närvarande inte finns något behov av att gå in med den av Elisabeth Persson föreslagna utredningen eller med någon annan utredning.
Herr talman! Stig Bertilsson frågade om idrotten var sämre än andra. Jag upprepar för fjärde gången att idrottsrörelsens jämställdhetsarbete är dåligt jämfört med dess egna mål. Jag skulle kunna upprepa mer av vad jag sade i mitt anförande, men jag vill inte förlänga debatten. Jag hänvisar till protokollet. När det gäller exempelvis TV-sportens referat av kvinnlig respektive manlig idrott, visar det sig att Jag tycker inte att det är så bra. Jämfört med mycket annat kanske det inte är så dåligt, men idrottsrörelsen har över huvud taget bättre ambitioner med sin verksamhet. Många kvinnor som arbetar med de här frågorna inom idrottsrörelsen vet att det är ganska svårt att få gehör för specifikt kvinnliga frågor. Mycket behöver göras, exempelvis när det gäller kvinnliga ledare, kvinnliga förebilder osv. Visst jobbar man med detta och satsar mycket, men arbetet går dess värre inte i den takt som är önskvärd. Jag vill slutligen bara säga att det självklart inte är så enkelt att en idrottsutredning bara skall handla om detta. Det finns många andra angelägna frågor inom idrotten som behöver utredas, kanske bl.a. det kommunala stödet, som riskerar att urholkas under en lågkonjunktur, och vad som kan göras i stället. Man kan t.ex. utreda möjligheten för idrottsrörelsen att själv ta ansvar för idrottsanläggningar osv.
Herr talman! Om det skulle vara en belastning för idrotten att rörelsen har satt upp höga mål för sina jämställdhetsinsatser och att det skulle anföras som ett argument för en idrottsutredning blir jag något förvånad. Om man dessutom skulle ange TV sportens bevakning som någonting som riksidrottsrörelsen skulle ha möjlighet att bestämma över blir jag ännu mer förvånad. Jag konstaterar återigen att det har skett mycket på jämställdhetsområdet inom idrotten. Den svenska idrottsrörelsen hör till de allra bästa vid en internationell jämförelse. Det betyder inte att vi skall vara nöjda, men det betyder att vi kan låta idrotten få möjlighet att redovisa hur långt man har kommit i det utredningsarbete som pågår.